Herr talman! Gudrun Norberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att se till att lagen om handel med drycker 11 § efterföljs vad Trots aktiva insatser från ansvariga myndigheters sida tyder mycket på att alkoholdryckerna har blivit mer tillgängliga för ungdomsgrupperna. Enligt olika rapporter tycks det vara vanligt att man på restauranger och i systembutiker och livsmedelsaffärer inte rättar sig efter den åldersgräns som gäller vid köp av dessa drycker. Därtill visar undersökningar att många ungdomar får tillgång till alkohol genom att vuxna eller äldre kamrater köper ut alkoholdrycker åt dem. Dessutom har etableringen av restauranger, ofta inriktade på en ungdomlig publik, ökat kraftigt under de senaste åren. Regeringen har därför den 8 september 1988 uppdragit åt socialstyrelsen att överväga åtgärder i syfte att minska alkoholens tillgänglighet för ungdomsgrupperna. Socialstyrelsen skall enligt uppdraget särskilt uppmärksamma frågan om en bättre efterlevnad av bestämmelserna om de åldersgränser som gäller vid försäljning av alkoholdrycker. Vidare bör den även överväga förstärkta insatser mot langning av alkohol till ungdomar och uppmärksamma de problem som är förknippade med det ökade antalet serveringsställen som främst riktar sig till en ungdomlig publik. Styrelsen bör i detta sammanhang även överväga om berörda myndigheter bör utöva en mer aktiv tillsyn inom det aktuella området. Uppdraget skall redovisas till regeringen före utgången av år 1989. Regeringen har dessutom inrättat en särskild arbetsgrupp med uppgift att genomföra en aktion mot droger. Arbetsgruppen har nyligen inlett sitt arbete. Aktionen kommer att genomföras under en tvåårsperiod i nära samverkan mellan organisationslivet och berörda myndigheter. Syftet är att intensifiera det drogförebyggande arbete som bedrivs av kommuner, centrala myndigheter, föreningslivet m.fl. samt att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomen och fördröja alkoholdebuten. Arbetsgruppen disponerar särskilda medel.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Hulterström! Ungdomens Nykterhetsförbund har nyligen gjort en undersökning på svenska krogar runt om i landet. Undersökningen har gällt huruvida serveringspersonalen följer reglerna om att ingen alkohol får serveras till dem som är under 18 år. Resultatet av undersökningen är dramatiskt illavarslande. Vid 50 försök utförda av underåriga ungdomar fick de vid 40 tillfällen köpa starköl utan att någon frågade om deras ålder eller efter legitimation. Det är en överträdelse av lagen med 80 96. De här siffrorna måste väl ändå djupt oroa socialministern? Till att börja med skall vi först ha i minnet att tillståndsgivningen i Sverige har ökat mycket kraftigt under senare år. I en del kommuner har antalet tillstånd att servera alkohol fördubblats. Skall vi sedan våga generalisera så att vi beräknar att tre fjärdedelar av tillståndsinnehavarna struntar i åldersgränsen, då är det riktigt illa. Det gläder mig att regeringen har gett ett uppdrag till socialstyrelsen att uppmärksamma de här problemen. Socialstyrelsen skall lämna en redovisning före årets slut. Men nu är det sju månader sedan uppdraget gavs, och halva tiden har gått. Fortfarande är alltså läget inte förbättrat utan snarare tvärtom. UNF:s uppmärksammade undersökning gjordes faktiskt i mars i år.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig vad regeringen avser att göra för att kartlägga exporten av miljöfarligt avfall, undersöka möjligheten att införa slutanvändarintyg, införa lagar som fordrar speciella tillstånd för export, fastslå grundprincipen att varje land ansvarar för sitt eget avfall samt aktivt arbeta fram lagar och regler som gör det möjligt att minska det miljöfarliga avfallet. Under senare tid har vi nåtts av flera rapporter som visar på en omfattande internationell handel med miljöfarligt avfall. Rapporterna har handlat om export från rika industriländer till fattiga länder i tredje världen. De relativt hårda miljöreglerna i i-länderna gör det ofta enklare och billigare för företagen att exportera det miljöfarliga avfallet till ett utvecklingsland. I dessa länder finns många gånger varken regler eller kontroll. Många utvecklingsländer saknar metoder att ta hand om det miljöfarliga avfallet. Följderna av detta kan bli mycket allvarliga skador på hälsa och miljö. Det faktum att industriländerna svarar för 90 26 av världens totala mängd miljöfarliga avfall illustrerar tydligt det moderna industrisamhällets miljöproblem. Det är min bestämda uppfattning att det är industriländernas skyldighet att själva lösa dessa problem. Det grundläggande problemet kan endast lösas genom att ersätta miljöfarliga råvaror och processer med mindre farliga. Innan en sådan utveckling kommer till stånd, måste vi garantera säkra och effektiva behandlingsmetoder. I Sverige har vi noggrant reglerat exporten av miljöfarligt avfall. I förordningen om miljöfarligt avfall föreskrivs att miljöfarligt avfall endast får föras ut ur landet av SAKAB och av den som har särskilt tillstånd av naturvårdsverket. Tillstånd att föra ut avfall som SAKAB har behandlingsmetoder för att slutligen ta hand om får ges endast under en förutsättning: Det måste kunna styrkas att avfallet kommer att tas om hand på ett sätt som åtminstone är likvärdigt med SAKAB:s från miljöoch hälsosynpunkt. För annat avfall får tillstånd ges endast om det kan styrkas att avfallet slutligt kan tas om hand på ett från hälsooch miljösynpunkt godtagbart sätt. Den som har fått ett särskilt tillstånd skall underrätta naturvårdsverket om den mängd avfall som förts ut. Naturvårdsverket i sin tur skall underrätta miljöoch hälsoskyddsnämnden i den berörda kommunen om de beslut som fattats. Genom att statens naturvårdsverk tillämpar dessa bestämmelser, erhålls den kartläggning av exporten som Carl Frick efterlyser. All tillståndsprövad export av miljöfarligt avfall finns således väl dokumenterad. Dessa handlingar innehåller naturligtvis uppgifter om både mottagare, avfallsslag, avfallsmängder och behandlingsmetod. Jag vill i detta sammanhang understryka att tillstånd till att föra ut miljöfarligt avfall från Sverige uteslutande har givits för utförsel till OECD länder. Behandlingen av avfallet i mottagarlandet har i ca 90 96 av fallen inneburit någon form av materialåtervinning. Anledningen till exporten har nästan alltid varit att behandlingskapaciteten har varit för liten eller en återvinningsprocess har saknats i Sverige. Detta beror i sin tur på att ätervinning av material ur avfall i vissa fall fordrar sådana volymer eller produktionskombinationer som inte utan vidare är möjliga att åstadkomma med enbart Sverige som bas. Inom såväl OECD som Förenta nationernas miljöorgan har sedan ett par år arbete pågått på var sin konvention för att internationellt reglera kontrollen över internationella transporter med avfall som kan hota människors hälsa eller miljön. Sverige har aktivt deltagit i detta arbete. Därvid har Sverige genomgående som grundtema hävdat principerna att varje land måste ha kapacitet att ta hand om sitt eget avfall och att avfallet dessutom skall reduceras så mycket som möjligt. Vidare har Sverige hävdat följande. Inget avfall får exporteras till ett land som inte kan ta hand om det på ett korrekt sätt från hälsooch miljösynpunkt. Och det är exportlandet som måste förhindra export av avfall, om det kan misstänkas att avfallet inte kommer att hanteras på ett fullgott sätt. Regeringen anser emellertid inte att ett totalförbud för export av miljöfarligt avfall är att förorda. Ett sådant förbud skulle i dagens läge direkt kunna motverka det övergripande intresset att skydda hälsan och miljön. Flera utvecklingsländer har klart deklarerat att de saknar möjlighet att ta hand om sitt miljöfarliga avfall och måste därför exportera det till länder som har sådan kapacitet. Vidare syftar merparten av avfallsexporten, i varje fall för Sveriges del, till återvinning. Ett totalförbud av export skulle därför kunna resultera i behandlingsmetoder som är sämre för miljön. OECD och FN-konventionerna är i väsentliga delar lika, men FN konventionen är betydligt vidare. Den innehåller nämligen också flera bestämmelser som tydligt speglar ambitionerna att skydda u-länderna mot giftdumpning och att motverka annan miljöförstöring i tredje världen. Sverige stödjer dessutom även den linje i FN-överenskommelsen som verkar för att konventionen skall bidra till att internationellt utveckla miljöanpassad teknik och minska mängden farligt avfall. I början av året antog OECD:s råd en resolution med förslag till en internationell överenskommelse om kontroll av gränsöverskridande transporter av miljöfarligt avfall. OECD-konventionen är således i princip klar. Industriländerna har dock, i syfte att helst nå en global konvention, medvetet avvaktat FN-konventionen. Denna konvention undertecknades i slutet av förra månaden. På det nationella planet har olika åtgärder vidtagits för att öka samhällets insyn och kontroll över de olika leden i hanteringen av miljöfarligt avfall. Exempelvis får endast de ca 30 anläggningar, utöver SAKAB, ta hand om miljöfarligt avfall för slutlig bearbetning som har särskilt tillstånd för detta. Ansvaret för att ta hand om miljöfarligt avfall vilar naturligtvis på de företag som på olika sätt ger upphov till avfallet och på alla kommuner i kraft av det kommunala s.k. bortforslingsmonopolet. Många problem med det miljöfarliga avfallet är fortfarande olösta. Arbetet måste inriktas på tre åtgärder: att förebygga att avfall uppkommer, att begränsa särskilt sådant avfall som innehåller hälsooch miljöfarliga ämnen och att ta hand om sådant avfall på ett från hälsooch miljösynpunkt godtagbart sätt, som uppkommer trots begränsningar. Inom regeringskansliet pågår för närvarande en översyn av avfallshanteringen för att kunna presentera konkreta förslag på åtgärder inom avfallshanteringsområdet. Som ett led i detta arbete hölls den 29 mars i år ett sammanträde om miljöfarligt avfall i regeringens samordningsorgan för miljöfrågor, miljövårdsberedningen. Vid detta sammanträde — där för övrigt Carl Frick själv deltog — noterade jag med stor tillfredsställelse den breda uppslutningen från såväl berörda organisationer som företag och samtliga riksdagspartier. Vidare noterade jag att samstämmighet råder om behovet av utbyggnad av behandlingskapacitet för miljöfarligt avfall samt om behovet av tydligare regler för ansvarsoch rollfördelning inom avfallshanteringen. Regeringen kommer även i fortsättningen att eftersträva en öppen dialog med såväl riksdagspartierna som övriga parter i syfte att nå breda lösningar i dessa frågor.

Herr talman! Jag vill tacka Birgitta Dahl för det omfångsrika och välartikulerade svaret. Det är bra att det har kommit en FN-konvention om miljöfarligt avfall och om export av sådant avfall. Problemet är att stora och viktiga länder inte har undertecknat konventionen. De verkligt remarkabla undantagen är USA, Sovjetunionen, Västtyskland, Storbritannien och Japan. I USA räknar man med att det produceras 75 000 ton riskavfall per miljard BNP. Omräknat till EG-ländernas förhållanden skulle detta betyda ca 160 miljoner ton per år. Kostnaderna för att ”säkert” ta hand om detta avfall har i USA ökat mycket markant, från ca 10 dollar per ton 1976 till 250 dollar för något år sedan. Eftersom EG-länderna är stora producenter av miljöfarligt avfall, kommer problemen med europeisk export att bli mycket allvarliga i framtiden. Vid en svensk anpassning till EG:s inre marknad 1992 kommer gränskontrollerna att tas bort. Det betyder att vi kan få ett fritt flöde av miljöfarligt avfall från Sverige till kontinenten utan någon kontroll. En hel del går säkert vid sidan av det dokumenterade. Vi har ingen som helst kontroll över vad som sker med detta avfall ute på kontinenten, när så viktiga länder som Västtyskland och Storbritannien inte har anslutit sig till FN-konventionen. Det är länder som uppenbarligen gärna vill exportera detta avfall. Det är beklagligt att den omtalade konventionen inte uttryckligen förbjuder export av miljöfarligt avfall till u-länder från i-länder. Djupt allvarliga problem kommer att uppstå när konventionen inte är beredd att ta u-ländernas situation på allvar och när de stora producenterna av miljöfarligt avfall inte är villiga att skriva på konventionen. Det kan bara tydas som att dessa länder har så stora mängder avfall, som de inte kan ta hand om, att de hellre vill exportera det till andra länder till mycket låga kostnader. Detta är en ny sorts kolonialism av allra värsta slag, som internationellt borde fördömas mycket kraftigt. Det är av allra största vikt att vi här i landet nu bygger upp kapacitet och teknik för att kunna ta hand om vårt miljöfarliga avfall. Det allra viktigaste är dock att se till att vi på allt sätt kan minska produktionen av miljöfarligt avfall. Här vilar ett utomordentligt stort ansvar på industrin. Tyvärr är det ofta så att industrin inte har något primärt intresse att angripa dessa problem — de är inte produktiva och vinstgivande. Mina erfarenheter från 20 år i svensk tung industri visar att man måste tvinga industrin till att vidta åtgärder. Här fordras dels en skärpt och effektiv miljölagstiftning, med effektiva sanktioner som ökar intresset att göra det man skall göra, dels ekonomiska styrmedel som använder vanliga marknadsekonomiska metoder för att styra dit många av oss säger sig vilja styra. Om miljöfarligt avfall skall kunna exporteras måste det ske i rena undantagsfall och då till oss näraliggande länder, där man kan ta hand om avfallet på ett bättre sätt än vad vi förmår. Det måste röra sig om små mängder. Vi måste också ha klart för oss vad som skall ske med det nya avfallet som säkert bildas. Vi måste ha absoluta garantier för att svenskt miljöfarligt avfall inte kommer till u-länder. Vår grundprincip måste vara att själva till alla delar ta hand om vårt eget avfall. Vi exporterar i dag mellan 30 000 och 100 000 ton per år, beroende på definitionen av begreppet avfall. Därför blir det säkert nödvändigt att utöka vår kapacitet i Sverige för att ta hand om avfallet. Det är inte bra att det bara finns en anläggning av SAKAB-typ. Det leder till långa och farliga transporter. Att bygga nya SAKAB-anläggningar är inte alldeles lätt med tanke på den oro och de risker som all hantering av det miljöfarliga avfallet innebär. Vi har ju det kommunala vetot, som vi måste respektera. Vi kommer att följa denna fråga mycket vaksamt de följande åren för att se till att det sker någonting konstruktivt för att vi skall kunna minska det miljöfarliga avfallet. Att ta del av alla dessa uppgifter om stora tonnage för miljöfarligt avfall är klart ångestskapande med tanke på vår egen och våra barns framtid. Som det nu är kan vi inte bara sitta och vänta på de kommande katastroferna. För krafttag inom detta område med syfte att drastiskt minska mängderna kan miljöoch energiministern påräkna miljöpartiet de grönas helhjärtade stöd. Problemet är att det som måste ske är radikala omläggningar av vår livsstil. Bertil Torekull, numera chefredaktör för Svenska Dagbladet, har uttryckt detta förhållande på följande sätt: ”Och kan vi hur länge som helst skjuta frågan om det moderna tillväxtsamhällets vara eller icke vara ifrån oss? Varför vågar inte politikerna ifrågasätta människornas livsstil, nämligen ytterst den som förtär våra resurser och äventyrar vår miljö? Hur länge ska vi blunda för att de ekologiska problemen i själva verket kräver omedelbara, antagligen smärtsamma, åtgärder och inskränkningar i livssätt och produktionsmönster om vi ska kunna se våra barn i ögonen och ta ansvar för vår jord?” Frågan är om svensk socialdemokrati har det mod och den handlingskraft som erfordras för att kunna hjälpa fram en ny icke slösande livsstil i samarbete med radikala framtidsmänniskor. Det var extremt egendomligt med yuppien i Porschen och hunden som ett led i den socialdemokratiska valkampanjen. Här får vi den bestämda uppfattningen att svensk socialdemokrati anser att personer av detta slag står för något viktigt i svensk framtid. Är det så, har vi inte mycket att hoppas på för en ren och bättre framtid med svensk socialdemokrati som motor i framtidsarbetet. Avfallets mörker kommer att drabba oss, om inte det största partiet i svensk politik, vågmästarpartiet socialdemokraterna, verkligen tar sitt framtidsansvar. Det är dags att gå från ordkraft till verklig handling. Det miljöfarliga avfallet är ett fruktansvärt framtidshot som kräver snabba åtgärder. Jag tror jag att den nyundertecknade FN-konventionen i sin nuvarande utformning tyvärr är ett slag i luften, eftersom avgörande länder inte har velat underteckna konventionen och gränskontrollerna kommer att försvinna inom kort, om allt går som regeringen vill. EG-anpassningen är ett sant hot mot vår framtid. Tack för ordet.

Herr talman! Jag har anmält mig till denna debatt för att påminna om att folkpartiet årligen i motioner har framställt förslag om en återvinningslag och ett säkerställandeprogram för det miljöfarliga avfallet. Flera år fick vi ensamma reservera oss till förmån för dessa förslag. Det senaste året har flera partier anslutit sig. Riksdagens majoritet har emellertid varit kallsinnig och hänvisat till förslag som skall komma från Birgitta Dahl och regeringen. Det har inte kommit några sådana förslag, och vi har ibland anfört att hanteringen av just avfallsfrågorna, speciellt frågorna om det miljöfarliga avfallet, är ett svart hål i miljöpolitiken. Nu förefaller det som om miljöministern äntligen kommer att ta dessa förslag på allvar. Vi har fått ta del av rapporter om läget när det gäller det miljöfarliga avfallet just nu. Vad som speciellt oroar mig är att regeringen och ansvariga myndigheter tydligen inte haft kännedom om den reella omfattningen av det miljöfarliga avfallet, om deponiernas storlek och om behovet av nya deponier. Under tidigare diskussioner med miljöministern har jag som exempel tagit upp att det inte finns någon bra återvinningsteknik när det gäller miljöfarliga batterier. Från folkpartiets sida har vi begärt att naturvårdsverket skall tilldelas 40 milj.kr. för utveckling av ny miljöteknik — det anslag som naturvårdsverket tidigare hade, men som drogs in samtidigt som den första höjningen av anslaget för mark till naturvård genomfördes. Oavsett om vi nu har fått vänta länge på avfallspropositionen, borde väl anslag som bidra till teknikutvecklingen och som minskar det miljöfarliga avfallet kunna tas med i statsbudgeten. Jag vill fråga miljöministern om hon anser att t.ex. STU har tillräckliga anslag för att ge de bidrag som behövs för att utveckla miljövänlig teknik. Herr talman! Jag tror att dessa frågor är så komplicerade att de utvecklade länderna behöver hjälpa varandra. På kemikalieområdet har länderna kommit överens om att dela upp ansvaret för att pröva olika kemikalier. Detta kan nog vara en väg att gå fram när det gäller restprodukterna. Att stänga gränserna är egentligen att göra som haren: placera huvudet i busken och tro att man på detta sätt uppnår säkerhet. Det är klart att de farliga transporterna måste minimeras. Det är också självklart att kontrollen över avfall som lämnar landet måste vara utomordentligt sträng. Sverige bör självfallet verka för att också andra länder undertecknar de konventioner som finns på detta område. Dessutom bör vi på alla sätt motsätta oss de dumpningar som sker i underutvecklade länder. Det ryktas om att t.o.m. länder som inte är direkt underutvecklade tar emot miljöfarligt avfall för att få västvaluta. Vi känner inte till så mycket om detta, men hela det internationella spelet kring det miljöfarliga avfallet måste naturligtvis utredas. Herr talman! Vi måste samtidigt ta ansvar för vår del av det totala ansvaret. Då vill jag till miljöministern rikta en fråga, som ligger i linje med den fråga som Carl Frick ställde: Är Sveriges kapacitet i dag tillräcklig för att ta hand om det miljöfarliga avfallet?

Herr talman! Efter dessa inlägg vill jag än en gång gärna säga att jag med stor tillfredsställelse noterar att det finns en bred samsyn kring dessa oerhört allvarliga och svåra frågor. Jag har inte någon annan uppfattning än den Carl Frick och Lars Ernestam gav uttryck för, nämligen att det är med stor otålighet som vi tvingas konstatera att dessa frågor alltför länge inte har hanterats på ett bra sätt. Förekomsten av stora mängder miljöfarligt avfall illustrerar mycket tydligt avarterna i industrisamhället och den teknik som används. För att åstadkomma en nödvändig förändring krävs det en radikal omläggning av livsstilen, och denna måste påverka allas liv samt alla produktionsmetoder vi använder oss av i våra näringar. Detta, Carl Frick, är grunden för det miljöpolitiska program som den socialdemokratiska partikongressen antog vid det senaste mötet. Jag kan med stor ödmjukhet erkänna att det finns många brister hos många enskilda, men sannerligen inte bara i vårt eget parti. Det vore trevligt om Carl Frick ville återgälda detta erkännande. Vi har ett stort arbete framför oss för att kunna åstadkomma den här radikala förändringen. Vidare konstaterar jag att det var mycket bra att introducera den nya formen för miljövårdsberedningens arbete, där vi inbjuder riksdagspartierna att komma in i verkstaden på ett tidigt stadium för att se hur arbetet bedrivs och för att få fullständig information om de problem vi har att hantera. Vi från regeringens sida får då också tillfälle att lyssna till vad ni har att säga. Det finns en samsyn som innebär att vi måste få en bättre ordning. Lars Ernestam, vi är helt överens om att kapaciteten för att ta hand om miljöfarligt avfall i Sverige är otillräcklig. Vi är också överens om huvudlinjen, att vi själva skall ta ansvar för detta. Som rikt industriland har vi dessutom ett ansvar för att utveckla metoder som kan komma till nytta i andra länder, både när det gäller att minimera mängden miljöfarligt avfall och i fråga om att ta hand om detta på ett ansvarsfullt sätt. Jag anser inte, Lars Ernestam, att skattebetalarna skall stå för dessa kostnader. Jag trodde att vi var överens om principen att förorenaren skall betala. Det kan hända att vi måste göra speciella insatser av strategisk betydelse, och i så fall skall vi se till att nödvändiga resurser ställs till förfogande. Men jag hoppas vi är överens om huvudprincipen, liksom att vi skall kunna använda ekonomiska styrmedel även på detta område. Självfallet måste grunden vara mycket stränga regler från samhällets sida. Jag delar också bekymret över att det avtal som nyligen har slutits inte har tillräcklig anslutning. Jag vill dock säga till Carl Frick att ett närmare samarbete med EG inte på något vis inskränker våra möjligheter att kontrollera vår egen avfallshantering, inkl. det avfall som eventuellt exporteras på de mycket hårda villkor som vi båda är överens om. Ingenting kommer att förändras i den bilden och Sverige kommer icke på den punkten att i något avseende ändra sin lagstiftning så, att den blir mer liberal, snarare tvärtom. Vi skall däremot naturligtvis utnyttja närmare kontakter med EG för att verka pådrivande i såväl denna fråga som andra frågor. Bakgrunden till att en global anslutning till FN-avtalet ännu inte har kunnat uppnås är mycket komplicerad. Jag skall bara ge några ögonblicksbilder. Jag har haft åtskilliga samtal med miljöministrar i u-länderna. De har undrat: Vilka argument skall vi använda mot finansministrar som vill att vi skall tillåta detta, eftersom pengarna skulle räcka till att betala landets hela utlandsskuld? Det har rört sig om mycket oroade och bekymrade kolleger. När jag nyligen var i Mexico diskuterade jag med mina mexikanska kolleger. Mexico har medverkat till FN-avtalet. Men mina kolleger upplyste mig om att det finns andra länder i Latinamerika som inte vill ha så stränga regler, därför att de vill ha inkomsterna från den här verksamheten. Vi arbetar nu mycket intensivt för att få till stånd den globala anslutning som är en nödvändighet. Det är uppenbart att det finns rika länder som utnyttjar dessa faktorer för att bli av med sitt eget avfall i stället för att ta hand om det. I januari samlades ett femtontal miljöministrar — däribland jag själv — i Nairobi för ett högnivåmöte som syftade till att lägga fast agendan för det internationella arbetet under de närmaste åren med sikte på 1992 års konferens. Då fastställdes sex ämnesområden som skall ges prioritet. Detta var ett av dem. Det betyder att det i fortsättningen kommer att vara föremål för intensivt arbete. Vi kommer att mötas igen i Nairobi i maj, när FN:s miljöstyrelses formella möte skall äga rum. Vid detta möte skall det här programmet läggas fast. Jag hoppas att vi då får den breda anslutning som vi nu arbetar för.

Herr talman! Birgitta Dahl talar i sitt svar om de tre stegen: att förebygga att avfall uppstår, att begränsa avfallet och att, i sista hand, ta hand om det. Eftersom vi i Sverige inte själva kan ta hand om vårt avfall, därför att vi inte har tillräcklig kapacitet, är det naturligtvis viktigt att satsa mycket hårt på de två första stegen. Det är naturligtvis i och för sig en självklarhet, men jag tycker ändå att det är viktigt att i detta sammanhang framhålla att samhället, för att vi skall kunna förhindra att avfallsbergen växer och skapar mycket svårlösta problem, måste gå in med kraftfullare åtgärder än i dag redan i de två första stegen. Samhällets ansvar måste ju ändå ta över när företagens ansvar uppenbarligen inte räcker till. Frågan är då: Behövs det mer av miljölagstiftning för att skärpa greppet när det gäller företagens ansvar och på det sättet förhindra uppkomsten av problem som annars lätt uppstår? När åren går och samhället på olika sätt städar upp efter företagen visar det sig — så har det i varje fall hittills varit — att företagen inte lyckas bära detta ansvar. Samhällets städning kan då bli dyr, och innan städningen kommit i gång och genomförts kan svåra skador uppstå. Det är viktigt att fråga sig: Vad kan samhället ytterligare göra på det förebyggande planet? Och på vad sätt kan samhället ingripa tillräckligt tidigt, om det visar sig att de bestämmelser man infört också när det gäller ”exportförbud” för avfall inte efterlevs, för att förhindra att avfallet inte smygs ut på olika sätt? Något av det absolut otäckaste jag läst på den senaste tiden är att företag smugit ut gifter i bunkerolja, som spridits över hela världen. Det är faktiskt ett brott mot mänskligheten. Jag är övertygad om att Birgitta Dahl är ense med mig på den punkten. Men frågan är: På vad sätt kan samhället agera kraftfullare än i dag? Det verkar ändå som om de goda planerna och tankarna inte räcker till. Behövs det mer av miljölagstiftning eller är det i fråga om tillämpningen vi behöver ha en skärpning?

Herr talman! Jag kan försäkra Birgitta Dahl att jag har den uppfattningen att det finns många socialdemokrater som delar vår oro och försöker föra ett liv som är riktigt bra. Det är jag helt övertygad om, och jag tror inte alls att detta är något som vi miljöpartister är ensamma om. I miljövårdsberedningen sades att vi i Sverige har ungefär en halv miljon ton avfall som betraktas som miljöfarligt. Ungefär 100 000 ton av detta avfall visste man inte vart det tar vägen. Det är då trots allt så att man måste börja fundera på dessa EG-frågor. Det finns skrupulösa individer som uppenbarligen struntar i dessa frågor, och om gränskontrollerna upphör blir det naturligtvis mycket lättare för dessa individer att pumpa ut det här skräpet någon annanstans, när de vet att det finns andra skrupulösa individer, som i sin tur för det vidare. Detta beror på att de andra stora och viktiga länderna hitintills vägrat att skriva på denna konvention. Jag tycker därför att denna oro är utomordentligt berättigad, och denna fråga måste därför på något sätt komma in i de slutliga bedömningarna av EG-anslutningen. Vi måste se till att vi inte medvetet eller omedvetet förvärrar situationen. För att begränsa det miljöfarliga avfallet måste vi komma in i ett skede där vi i betydligt större utsträckning än i dag ägnar oss åt återbruk och recirkulation. Därför hoppas jag verkligen att Birgitta Dahls kamrater i de olika utskotten nu aktivt stöder de långa rader av miljöpartimotioner, som har detta enda syfte, nämligen att begränsa slöseriet och verka för återbruk i det svenska samhället. Att arbeta för detta är en verkligt fin uppgift. Ni har också en fantastisk situation i Sveriges riksdag. Ni är ju vågmästarparti, och tillsammans med andra som vill arbeta med denna uppgift kan ni faktiskt aktivt medverka till att det blir resultat. Vi kommer inte på något sätt att motsätta oss att ni ansluter er till våra motioner, tvärtom. Vi hoppas alltså att det skall bli ett strålande resultat av de deklarationer som Birgitta Dahl gjort. Det är min förhoppning att hon ser till att hennes kamrater verkar för detta. Tack för ordet.

Herr talman! Miljöministern tog upp livsstilsfrågorna. Jag delar hennes uppfattning att det självfallet är viktigt att vi var och en tar ett personligt ansvar för hur vi lever och vad vi gör. Vi kallar det för förvaltarskapstanken, som vi försöker förankra i vårt arbete. Men det är självklart att det finns brister, och jag tror liksom miljöministern att det finns brister hos alla grupperingar i samhället. Det finns beteenden som vi alla i vårt dagliga liv kan förbättra. Från livsstilsfrågorna går jag över till diskussionen om att den som förorenar skall betala. Vi ställer upp bakom tanken att miljökostnaderna i princip skall ingå i varans pris. Då kommer vi in på frågan om ekonomiska styrmedel. Vi arbetar just nu med den saken i annat sammanhang. Men här är det viktigt att komma ihåg att de miljöavgifter vi har och kommer att få ger staten stora inkomster. Det är, miljöministern, väldigt viktigt att miljöavgifterna inte enbart ses som en allmän skatteintäkt för staten. En del av de inkomster som dessa avgifter ger bör användas för miljöinsatser. I nästa vecka skall vi behandla miljöbudgeten. Jag konstaterar att den är ganska mager i förhållande till de avgifter av olika slag som går till statskassan. Jag tror alltså att det finns och måste finnas utrymme också för statliga bidrag, t.ex. till miljöteknik. Vi kommer inte längre. Också detta är en form av styrmedel och stimulans, som i dag saknas. Miljöministern tog också upp frågorna om kapaciteten. Vi fick höra att vår svenska kapacitet, som vi alla redan visste, är otillräcklig. De här frågorna måste lösas. Vi har också fått löfte om att det i höst skall komma förslag om avfallshanteringen. Är det nu så, miljöministern, att vi i denna proposition kommer att få klara förslag om kapaciteten och om en lösning av frågan om det miljöfarliga avfallet och om avfallet i övrigt? Eller måste man fortsätta att utreda denna fråga i ytterligare ett antal år? Det skulle vara mycket intressant att i dag få ett besked på den punkten.
Herr talman! Jag tror att det i dag är så att de flesta partierna arbetar med frågan om den nya livsstilen. Det gäller här ting som vi alla talat om, t.ex. att mängden avfall måste minska och att hushållningen i fortsättningen i större utsträckning måste bygga på vad vi kallar för återbruk och återvinning. Vi kan inbjuda varandra att instämma i varandras program. Jag tycker att det inte gör så mycket att det finns en mångfald formuleringar, för exakt likadana är vi ju dess bättre inte. På några av de frågor som ställts här vill jag direkt svara att det behövs både en skärpt tillämpning av nuvarande lagstiftning och en skärpning av lagstiftningen som sådan. Vi arbetar med båda dessa saker. Det behöver komma fram konkreta förslag om hur och var ökad kapacitet skall finnas. Det vore trist om dessa förslag skulle mötas av ideliga påståenden att det är problem med att genomföra dessa förslag. Vi har ett kommunalt veto som vi vill respektera. Men då krävs det också att riksdagspartierna gemensamt tar ansvar för att vi skall klara även lokaliseringen av de anläggningar som behövs. Det kommer att bli en besvärlig fråga — det är lika bra att erkänna det. Det är därför jag tycker att det är så bra att jag kan notera, i dag liksom häromdagen när vi möttes i miljövårdsberedningen, att alla riksdagspartier anser att vi själva i huvudsak skall ta hand om vårt miljöfarliga avfall. Från den regeln skall det finnas bara mycket få undantag. Vi måste då också utvidga behandlingskapaciteten och se till att anläggningarna kommer på plats. Hindret ligger inte i utformningen av propositioner utan i det eventuella lokala motstånd som vi kan möta. Jag hoppas att vi skall klara det. Utgångspunkten är ju att för dessa anläggningar skall läggas fast så hårda miljökrav på utsläpp till luft, vatten och mark att befolkningen inte skall behöva känna oro. Jag vill vidare till Carl Frick säga att enda sättet att få kontroll över den lilla mängd svenskt avfall som eventuellt kan komma att exporteras i framtiden är en mycket hårdare kontroll vid källan. När man i fortsättningen fastställer miljövillkor för olika slags verksamhet har man möjlighet att gå mycket längre än hittills när det gäller detaljerade villkor. Självfallet skall dessa också handla om vad som händer med det eventuella miljöfarliga avfall som verksamheten kan ge upphov till. Det skall vara detaljerade program, som skall ange vad som skall hända och hur det redovisas för de svenska myndigheterna. Dessutom bör det i miljövillkoren finnas bestämmelser som leder till en mer varsam hantering — mer av återvinning och mindre inslag av miljöfarliga ämnen i själva produkten. Jag tror att det är den enda effektiva vägen att gå.

Herr talman! Mot bakgrund av den skildring som här har givits tror jag att Birgitta Dahl och jag liksom även miljöpartiet och socialdemokratin är eniga på många punkter. Allt det som Birgitta Dahl säger låter mycket fint, och jag hoppas att hon har kraften och förmågan att genomföra det. Som jag också framhöll i miljövårdsberedningen är det viktigt att företagen gör materialbalanser, där det verkligen fastställs vad som går in, vad som går ut, vad som finns i produkterna och vad man senare skall göra med dessa. Frågan är då också om regeringen är beredd att införa en lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivningar för de enskilda produkterna på de varor som saluförs av den kemiska industrin. Sådana beskrivningar skall gälla såväl konsekvenserna inom industrin som konsekvenserna i samband med konsumtionen av produkterna. Man skall hela tiden ha för ögonen att den enskilda produkten varken i produktion eller i konsumtion får verka förstörande. Jag tror att detta är en av de verkliga huvudpunkterna i sammanhanget. Jag håller gärna med om att vi bör försöka få till stånd en effektiv kontroll redan vid källan, och då måste industrin tvingas att ta sitt fundamentala ansvar. Jag har tidigare sagt att jag har mycket dåliga erfarenheter av svensk industri. Jag har arbetat inom stålindustrin i över 20 år, och där fanns inget som helst intresse för dessa frågor. Man gjorde blott och bart det som man tvingades till i varje givet ögonblick. Man gjorde aldrig någonting frivilligt — det var inte lönsamt och roligt utan bara ett påtvingat elände. Först när lagstiftare och fackföreningar sade att någonting måste göras blev någonting gjort, men inte en enda dag i förväg. Det är här fråga om människor som trilskas på nästan varje punkt där det går att trilskas. Det är bara att inse att man här har ett fruktansvärt stort och tungt arbete framför sig. Vi är medvetna om detta, och vi kommer att försöka hjälpa till med utformningen av de lagar och bestämmelser och eventuella sanktioner som måste till för att få dessa tredskande personer att verkligen inse allvaret i dessa frågor. Vi tycker i och för sig inte om att man skall ägna sig så mycket åt lagar och förbud, men jag tror att man i vissa situationer faktiskt tvingas till det för att nå resultat. Jag tror inte längre så mycket på folks goda vilja och på frivilliga överenskommelser. Erfarenheterna härav är oftast mycket dystra. Människorna gör aldrig mer än vad de verkligen tvingas till. Jag vill med det anförda tacka Birgitta Dahl för att hon har svarat så fylligt. Jag tror att vi med denna typ av diskussion kan föra frågan litet grand framåt. Vi har här funnit att det faktiskt finns gemensamma synpunkter och tankar i riksdagen på dessa frågor. Om alla talar sanning, vore det egendomligt om vi inte skulle kunna få till stånd ett verkligt kraftfullt instrument för att tackla dessa problem i det svenska samhället.

Herr talman! Det låter mycket vackert när miljöministern talar, sade Carl Frick. Det kan också jag hålla med om. Men tyvärr stämmer inte alltid de vackra parollerna med den verklighet som vi lever i. Jag förstod inte riktigt en del av Birgitta Dahls svar. Är det det kommunala vetot som gör att avfallsfrågorna och säkerställandeplanen för det miljöfarliga avfallet har blivit så försenade? Det vore intressant att få ett tydligt besked om huruvida det är kommunerna som har skulden till att vi inte har kommit längre. Jag skall inte hålla något längre anförande nu — vi har många debatter kvar — men jag vill ändå slutligen än en gång fråga miljöministern: Är det nu säkert att vi i höst får avfallspropositionen inkl. förslag som gäller det miljöfarliga avfallet?

Herr talman! Också jag har tillbringat huvuddelen av min yrkesverksamma tid i industrin, och det är tyvärr så att man där inte gör någonting som inte, som det heter, lönar sig. Jag återkommer därför till det första och det andra steget, dvs. att förhindra att avfallet uppstår och att begränsa dess omfattning. Men det finns också ett tredje steg, nämligen det som gäller hur man till slut skall ta hand om avfallet. I detta sammanhang är allmänheten en mycket viktig part. Jag tror att Birgitta Dahls dokumenterade vältalighet skulle kunna användas mycket effektivt just när det gäller att få vanliga människor att inse att det går att vara varsammare med naturen. Vi skall inte vara det bara när vi tvingas till det — förr eller senare är vi i alla fall där — utan det gäller att vinna tid, så att de skadeverkningar som redan har byggts upp inte blir alltför stora. Jag tror att det är mycket viktigt att göra klart för allmänheten att det går att åstadkomma någonting i alla de här tre stegen. Allmänhetens insatser kommer framför allt in i de två första stegen, genom att de efterfrågar produkter på ett sådant sätt att företagen får klart för sig att det lönar sig att vara miljövänlig. En annan väg att åstadkomma detta är med hjälp av olika typer av miljöavgifter, utsläppsavgifter osv. Jag tror att en av orsakerna till att ord och handling inte alltid tycks följas åt när det gäller regeringens deklarationer är att man själv är rädd för att industrin inte orkar med det här. Jag vill bara ingjuta mod i Birgitta Dahl och hennes regeringskolleger — det finns faktiskt mycket som industrin kan göra, och allmänheten kan hjälpa den att inse att det löna sig att handla på rätt sätt. Här är en omsvängning på gång. Det gäller bara att med sakkunskap och vältalighet och med massmedias hjälp övertyga allmänheten, den part som till slut har det stora inflytandet, om den vågar använda det. Då får vi nog till slut med oss företagen, Birgitta Dahl.
Herr talman! Lars Ernestam, jag sade inte att det är kommunernas fel eller det kommunala vetots fel. Jag sade att vi har ett ansvar att se till att vi kan hantera det här på ett sådant sätt att vi klarar att bygga ut vår kapacitet inom rimlig tid och att det är mycket bråttom. Jag sade också att vi inte skall behöva rucka på det kommunala vetot. Det kräver emellertid att vi gemensamt tar ansvar för att hantera dessa frågor i fortsättningen. Regeringens arbete är inriktat på att lägga fram en proposition under detta år, och vi satsar helhjärtat på det. Jag kan nu inte förutse någonting som skulle kunna komma i vägen för detta. Slutligen vill jag säga att mina erfarenheter som miljöminister har gett mig mycket större självförtroende när det gäller att ställa hårda krav på industrin än vad jag hade tidigare. Denna känsla har dock visserligen ibland kantats av ganska stor upprördhet över den typ av förhandlingsbud man får från industrin. Buden är uppenbarligen tilltagna med mycket stor prutmån. Jag har dock dragit slutsatsen att vi kan ställa mycket hårdare krav på industrin än hittills utan att riskera några andra viktiga samhällsmål. En annan slutsats är att det måste till den typen av hårda krav från regeringens och myndigheternas sida för att någonting skall hända. Det är ett mycket bra sätt att driva på utvecklingen.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att statliga myndigheter och kommuner skall få tillgång till den Jag delar den oro Lars Ernestam ger uttryck för i sin interpellation. T april 1989 Åtskilliga åtgärder har vidtagits under flera år för att hantera detta problem. Låt mig nämna några av dessa. Den 22 maj 1986 uppdrog regeringen åt universitetsoch högskoleämbetet att beakta behovet av att miljöfrågorna integreras på ett naturligt sätt i utbildningarna när utbildningsplanerna för civilingenjörsoch naturvetarlinjerna förändras. UHÄ redovisade uppdraget för regeringen den 1 oktober 1987. I mars 1988 anordnade UHÄ en konferens för linjenämndsledamöter inom civilingenjörsoch naturvetarutbildningarna för att diskutera hur miljöfrågorna skall föras in i de lokala utbildningsplanerna. Konferensen hölls som en uppföljning av uppdraget och jag deltog själv i den. Enligt vad jag har erfarit så har nu de flesta högskolorna utökat miljövårdsutbildningen. Islutet av 1986 bildades en gemensam arbetsgrupp mellan utbildningsoch miljöoch energidepartementen i syfte att ytterligare förstärka miljöfrågornas ställning i utbildningsväsendet. Sedan gruppen började sitt arbete har en rad olika åtgärder vidtagits som berör grundskolan, gymnasieskolan och högskoleutbildningen. På initiativ av arbetsgruppen har regeringen den 30 juni 1988 uppdragit åt UHÄ att i samverkan med berörda högskoleenheter intensifiera insatserna vad gäller miljöfrågorna i utbildningarna för administrativa, ekonomiska och sociala yrken . UHÄ kommer inom kort att överlämna en redovisning tillregeringen. Enligt vad jag inhämtat har UHÄ gjort en enkätundersökning angående behandlingen av miljöfrågor i utbildningarna inom AES-området, som visar hur och var miljöfrågor behandlas. Detta varierar på de olika utbildningarna och på de olika högskoleenheterna. Arbetsmiljö behandlas inom utbildningen på linjen för personaloch arbetslivsfrågor, sociala linjen och systemvetenskapliga linjen. Inom psykologlinjen anordnas på samtliga orter en obligatorisk kurs om organisation och miljö. Kurser i miljörätt anordnas på två av juristutbildningarna och planeras vid den tredje. Inom ekonomutbildningen beaktas miljöaspekter på flertalet orter, men speciella kurser finns bara på två ställen. UHÄ planerar att till hösten 1989 inbjuda högskoleenheterna till en konferens om miljöfrågor i utbildningen inom AES-området. Vidare har på initiativ av miljöoch energidepartementet en överläggning genomförts den 22 november 1988 om personalsituationen inom miljöskyddsorganisationen. Deltagare var företrädare för länsstyrelserna, kommunförbundet, naturvårdsverket, industriförbundet och de fackliga organisationerna. Syftet med överläggningen var bl.a. att få en uppfattning om hur stora rekryteringsproblemen är och att diskutera ytterligare insatser som kan göras på kort resp. lång sikt. I årets budgetproposition aviserar regeringen en översyn av utbildningen inom miljövårdsområdet, framför allt avseende miljöoch hälsoskyddslinjen, men även av andra utbildningar av betydelse för personalrekryteringen till miljövårdsområdet. Översynen skall grundas på en bedömning av de nuvarande och framtida behoven av utbildad pesonal, både inom den statliga och kommunala miljövårdsorganisationen och inom industrin. Ett uppdrag 47 att göra en sådan översyn kommer inom kort att lämnas till UHA. Inom ramen för denna översyn planeras också UHÄ få i uppdrag att pröva möjligheterna att anordna kompletteringsutbildning för personer med t.ex. tidigare naturvetenskaplig eller teknisk utbildning, för att ge dessa kompetens för yrkesverksamhet inom miljövårdsområdet. Jag skulle här vilja erinra om att regeringen i årets budgetproposition föreslagit kraftiga resursförstärkningar för de statliga myndigheterna. För den förändrade miljöskyddsorganisationen som enligt riksdagens miljöpolitiska beslut våren 1988 skall träda i kraft den 1 juli 1989 föreslås nu en resursförstärkning för naturvårdsverket med 7,5 milj.kr. för ytterligare tjänster. Koncessionsnämnden för miljöskydd föreslås få resursförstärkning motsvarande en ny avdelning. Vidare förstärks länsstyrelsernas miljöskyddsorganisation samt resurserna för allmän naturvård med 35,8 resp. 2 milj.kr. under civildepartementets huvudtitel. I syfte att effektivisera miljöskyddet i anslutning till att förändringarna av miljövårdsorganisationen genomförs, kommer naturvårdsverket vidare att tillföras 5 milj.kr. för nästa budgetår. Kemikalieinspektionens resurser ökar med 8,4 milj.kr. Kraven på insatser från miljöoch energidepartementets sida har ökat väsentligt sedan departementet inledde sin verksamhet. Jag har därför beräknat medel för ytterligare personalförstärkning för framför allt miljöskyddsarbetet inom departementet. När det gäller personal vid kommunerna har jag vid åtskilliga tillfällen framfört att kommunerna själva nu måste prioritera miljöfrågorna och förstärka resurserna för miljöarbetet. Så sker också i stor utsträckning. Enligt uppgift kommer kommunerna bara under detta år att tillföra drygt 200 tjänster för miljövårdsarbete. Vidare har många kommuner stora organisationer på den tekniska sidan och byggnadssidan, inte minst sedan miljonprogrammets dagar. Jag tror att det skulle vara möjligt att ge en del av de människor som arbetar där nya spännande arbetsuppgifter inom miljövårdsområdet. Jag vill också peka på att det även på företag och myndigheter finns många tjänstemän med en lämplig bakgrund, t.ex. ingenjörer och naturvetare, som har ett stort miljöengagemang. Jag tror det finns mycket att vinna genom att i allt större utsträckning använda dessa i miljöarbetet. I vissa fall krävs det naturligtvis en kompletterande utbildning och forbildning, vilket kommer att bli möjligt i allt större utsträckning genom regeringens förestående uppdrag till UHA.

Herr talman! När jag tackar miljöministern för ett långt och i vissa avseenden innehållsrikt svar lägger jag däri in konstaterandet att miljöministern delar min oro för personalsituationen. Ur svaret tycker jag mig också kunna utläsa att miljöministern anser att det är en speciellt viktig och betydelsefull fråga. Ett betydande antal tjänster skall besättas inom statliga organ, både på central och regional nivå och inte minst ute i kommunerna. Därtill kommer det tryck som finns från företagen att få kompetenta handläggare. Dem tar man ofta ifrån de offentliga arbetsgivarna. I det sammanhanget är det naturligtvis bra att företagen också får kompetent folk som kan hantera miljöfrågorna. Samtidigt förlorar dock kommunerna utbildade personer. Trots att det nu kommer ett stort antal nya tjänster som miljöministern har redovisat, behövs det ännu flera, inte minst inom den gröna naturvården. Det kan som många gånger förr konstateras att utbildningsapparaten inte har hängt med i utvecklingen. Jag vill nu ställa den fråga till miljöministern som jag tidigare har tagit upp här i riksdagen. Varför tog man dessa konsekvenser så sent som 1986 och 1988? Denna situation på miljöområdet borde väl rimligen ha kunnat förutses tidigare än 1986. En stor del av miljöskyddsarbetet kommer att delegeras till kommunerna. Kommunerna har således inte den personal som behövs. Då kommer man in på den principiella frågan: Hur blir det med det ansvar för miljöskyddslagen som nu skall delegeras till kommunerna om de inte har den personal som krävs? För att fullgöra miljöskyddsarbetet får kommunerna enligt lagstiftningen ett ansvar för att både kontrollera sin egen verksamhet och den som bedrivs av företagen i kommunen. Det finns här en risk för konflikter. Detta visas inte minst av den diskussion som nu pågår om miljöskyddschefen i Landskrona. Det behövs välutbildad personal som i trygghet oförskräckt vågar ge de förtroendevalda, som har det politiska ansvaret, information om och tolkning av gällande lagstiftning. Men kommunerna har, som jag sade, i dag inte den möjligheten. I 150 kommuner finns det maximalt tre handläggare på det här området. I dag utbildas bara ungefär 50 inspektörer i Umeå, och 15 personer får en likartad utbildning i Kalmar. Varje vecka finns ett överflöd av annonser om tjänster på det här området i tidningen Kommunaktuellt. Det är traditionellt lättare för de stora kommunerna att besätta sina tjänster. I den här veckans annonser var ett stort antal tjänster utannonserade i Stockholm, fyra i Uppsala och tre i Helsingborg. De mindre kommunerna är också med, och de har det alltid svårare. Nu hänvisar miljöministern till en omplacering av andra befattningshavare. Det är naturligtvis en väg man kan gå. Men har dessa personer den kompetens som erfordras? Om omplacering skall ske behövs väl i så fall en betydande fortbildningsinsats. Detta tar i och för sig miljöministern upp i svaret, men det räcker inte med några kurser för att klara detta. Miljöministern hänvisar till andra utbildningar. Men några poängs utbildning i miljövård på t.ex. den sociala linjen är inte på något sätt tillräckligt i det här sammanhanget. Det ger ju bara den allmänna miljöbakgrund som det är viktigt att man har inom alla arbetsområden. Jag har ett par kompletterande frågor i anslutning till miljöministerns svar. Miljöministern säger att de flesta högskolor som utbildar civilingenjörer och naturvetare har utökat miljövårdsutbildningen. Hon säger också att hon personligen deltagit i en konferens kring den här utbildningen. Min fråga är då: Har UHÄ i tillräckligt hög grad lyckats integrera miljövården i de här utbildningarna? En annan fråga jag vill ställa gäller juristutbildningen. Är det inte viktigt att vi får kompetenta jurister och andra handläggare som har tillräcklig utbildning i juridik? Är det nu inte tid att vi får en professur i miljörätt? Det skulle vara mycket intressant att få miljöministerns synpunkt på detta. Det finns i miljöministerns svar en hänvisning till att det skett en överläggning med länsstyrelserna, kommunförbundet, naturvårdsverket, Industriförbundet och de fackliga organisationerna. Det skulle vara mycket intressant att få höra hur alla de här offentliga och privata organisationerna ser på den personalsituation som just nu råder inom miljöområdet. Det finns ingen redovisning av detta i det svar jag har fått.
Herr talman! Lars Ernestam frågar varför ingenting hände före år 1986. Vi har alla skäl att vara ödmjuka inför detta. Såvitt jag vet var det borgerliga regeringar 1976-1982. Jag tycker att jag och mina medarbetare i departementet får ett ovanligt fint erkännande. När vi fick möjlighet att verka med större kraft i en socialdemokratisk regering började det äntligen hända någonting på detta område. Tack så mycket! Vi har satsat på kommunerna trots att vi vet att det saknas resurser, eftersom vi är övertygade om att det är den enda rätta vägen att gå för att åstadkomma något på miljöns område. Den vägen har prövats när det gäller skolreformer, bostadsbyggande, social omvårdnad och många andra saker som har stor betydelse för svenska folket. Efter mycket resande runt om i landet och deltagande i många överläggningar av olika slag med både förtroendevalda och anställda kommunala företrädare är mitt intryck att det här finns en resurs att ta till vara. Det kommer att ske en stor omsvängning till ett större ansvarstagande för miljön. Det finns naturligtvis kvar konflikter, exempelvis den i Landskrona, som vi måste ta oss igenom. Men det är mycket viktigt att vi som politiskt förtroendevalda skickar sådana signaler till dem som arbetar med dessa frågor och till medborgarna så att de får klart för sig att vi stöder en utveckling i vilken hänsynen till miljön skall väga tyngre på alla områden i samhället. Kommunernas resurser på det här området måste rustas upp. Miljöoch hälsoskyddsnämnden måste ges en större tyngd och få mer resurser, och det behövs naturligtvis också människor som kan sköta jobben. Det finns en stor oro. Även jag som chef för miljöoch energidepartementet drabbas av det fenomenet att samhället, och i synnerhet staten, inte kan betala de löner som exempelvis näringslivet kan betala, och vi har inte tillräckligt med personal. Detta kämpar vi ständigt med. Det är ju ingen hemlighet att vi talar om detta när vi träffas, och om vad vi kan göra åt problemet. Nu är ju inte allting nattsvart. Väldigt många av dem som har en bra grundkompetens är starkt engagerade i miljön. Till det som uppmuntrat mig under senare år hör uppgifterna från undersökningar som säger att 80-90 ec av Sveriges ingenjörer och tekniker tycker att arbete med miljöfrågor och miljöteknik hör till det viktigaste de skulle kunna ägna sig åt. Det behövs självfallet vidareutbildning. Men om jag har förstått saken rätt är Lars Ernestam själv kulturchef till yrket, det står så i riksdagens ledamotsförteckning. Jag är själv humanist från början. Vi vågar, med stöd av intensiv självutbildning och goda medarbetare, ändå delta i miljödebat ten. Det finns många exempel av motsvarande slag. Jag anser att man också skall ha sådant i minnet. Jag vill redovisa något om det arbete som faktiskt pågår. Jag fick inte plats för detta i mitt interpellationssvar. Statens naturvårdsverk har ett centralt ansvar för kunskapsförsörjningen på miljöområdet. Naturvårdsverket har utökat sin utbildningsverksamhet kraftigt till följd av de ökade behoven. För att ge fortoch vidareutbildning vänder man sig med sin utbildningsverksamhet till personal på länsstyrelser och i kommuner. Under våren 1989, dvs. nu, genomför man en grundläggande utbildning i miljöbrott för åklagare och poliser i samråd med riksåklagaren och rikspolisstyrelsen. Ett 70-tal personer från hela landet kommer att delta i den utbildningen. Regeringen redovisade i en proposition av den 16 januari i år ett förslag om en ny ingenjörsutbildning på mellannivå. I propositionen betonas vikten av att miljöfrågorna beaktas i tillräcklig utsträckning inom alla de blivande utbildningslinjerna i ingenjörsutbildningen. Jag vill i det här sammanhanget också nämna att den gemensamma arbetsgruppen mellan miljöoch energidepartementet och utbildningsdepartementet hade ett möte den 9 mars med UHÄ. UHÄ avrapporterade det pågående arbetet med att förstärka miljöfrågornas ställning i utbildningsväsendet, dvs. just det som Lars Ernestam frågade om. Vid mötet redovisades bl.a. arbetet med regeringsuppdraget om ett miljöinslag i utbildningarna för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt det pågående arbetet med att utöka miljöinslaget i grundskollärarutbildningen, civilingenjörsoch naturvetarutbildningarna. Arbetsgruppen hade i måndags ett motsvarande möte med skolöverstyrelsen om grundskolan. Den skall ha ett motsvarande möte om gymnasieskolan den 24 april. Det pågår alltså ett mycket intensivt arbete. Jag ser ingen genväg. Vi får hjälpas åt att så snabbt som möjligt få den kompetens och de resurser som behövs för att vi skall kunna bedriva det förstärkta miljöarbete vi är överens om.

Herr talman! Miljöministern har en mirakelmedicin som hon tror hjälper mot allt. Det är att i varje sammanhang tala om åren 1976-1982. 1982 är ganska avlägset nu, och det är nu tid att blicka framåt. Miljöminister Birgitta Dahl har nu under en ganska lång tid haft ansvaret för miljöfrågorna. Vi kan alltså inte fortsätta att äta denna föråldrade medicin hur länge som helst. Jag ställde några frågor till Birgitta Dahl, och jag fick svar på några av dem. En av mina frågor gällde utbildningen av civilingenjörer. Det hade varit särskilt intressant att få svar på den frågan, eftersom Birgitta Dahl har deltagit i överläggningarna i denna fråga. Enligt den information som jag har fått är situationen inte tillfredsställande, man har inte lyckats föra in miljöutbildningen på det sätt som var avsikten. Situationen är nog relativt bra i Stockholm. Jag tror att situationen också är ganska bra på Chalmers eller om det var i Lund, men på de övriga skolorna har man såvitt jag förstår inte lyckats integrera miljöutbildningen på det sätt som var avsikten. Man har helt enkelt inte fått plats med denna utbildning. Kommer det att vara så även i fortsättningen? Jag vill sedan ta upp juristutbildningen. Det har i riksdagen både nu och tidigare motionerats om inrättande av en professur i miljörätt. Jag skulle vilja höra vad miljöministern säger om detta. Är inte miljörätten nu så viktig att den behöver få den stadga som en särskild institution under ledning av en professor skulle ha? De kurser som finns är naturligtvis bra. Men till den poängkurs som finns tror jag att det var 200 sökande, och man kunde ta in bara en liten del av dem som sökte. Dessutom var större delen av dem som sökte inte jurister utan andra personer som behövde denna juristutbildning. Självklart skall även dessa personer ha möjlighet att läsa in detta, eftersom det är utomordentligt viktigt att andra än jurister läser juridik. Men i den reella och reguljära juristutbildningen måste det finnas möjligheter att få med miljöutbildningen på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet. Sedan talade Birgitta Dahl en del om de sammanträden, konferenser och överläggningar som pågår. Har det vid de tillfällen då miljöministern har träffat alla dessa personer kommit fram information om hur många tjänster som behöver tillsättas och hur stor bristen är? Det skulle jag vilja ha reda på.
Herr talman! Jag skulle självfallet aldrig påstå att situationen i dag är tillfredsställande, det vore fånigt, utan vi måste jobba för att åstadkomma en bättre situation. Min beskrivning av alla dessa överläggningar är ett sätt att beskriva att vi trycker på och kommer att fortsätta att trycka på. Jag tror inte att vi någonsin kommer till ett salighetstillstånd vare sig på detta område eller på något annat, utan vi får arbeta och sträva efter bästa förmåga. Det finns ingen exakt redovisning av hur personalsituationen är. Men det är inte bara negativa besked man får. När man t.ex. på mitt departement utlyser tjänster kan man få upp till ett par hundra ansökningar från människor från hela landet inom väldigt många verksamheter, inte alls bara inom så att säga traditionella miljöyrken. Man vill göra en insats. Det finns flera sådana uppmuntrande exempel, och jag tycker att vi skall ta till vara också dem, så att vi inte går under i eländesbeskrivningar, Lars Ernestam.
Herr talman! Jag anser mig vara miljöoptimist, därför vill jag inte säga att jag deltar i några undergångsbeskrivningar. Däremot är det mycket viktigt att varje försök att driva miljöarbetet vidare inte får tolkas som en undergångsbeskrivning, då har vi hamnat litet snett. Jag har inte fått svar från miljöministern på de konkreta frågor jag ställde om just civilingenjörsutbildningen och juristutbildningen. Hon har bara sagt att det inte finns någon direkt balans när det gäller antalet lediga tjänster. Jag tar det som ett erkännande från miljöministern att situationen fortfarande inte är bra utan att det behöver göras mycket mer. De kommittéer och samarbetsgrupper som vi har fått så många redovisningar om behöver fortsätta att arbeta, och de behöver påverka utbildningsfolket, så att miljöområdet får sin plats. Då kan möjligen en undergångsdiskussion vara av positivt värde även för miljöministern. Jag vill använda min sista tid i denna debatt för att ta upp en principiell fråga som ligger litet utanför den direkta utbildningssektorn, och det är någon av Birgitta Dahls kolleger som har ansvar för den, även om Birgitta Dahl har ett övergripande ansvar för allt inom miljösektorn. Om kommunerna inte kan få den personal som erfordras, även om naturvårdsverket ordnar bra fortbildning och även om det tillkommer kurser osv., kan man då genomföra den delegering av miljöansvaret till kommunerna som är planerad?
Herr talman! Mitt svar på den sista frågan är att situationen ute i kommunerna dess bättre inte är av det slaget att vi behöver överväga att ändra på det beslutet.

Jag vill, herr talman, inledningsvis erinra om att jag många gånger, bl.a. i denna kammare, har understrukit betydelsen av ett internationellt synsätt i miljöoch energifrågorna. Världskommissionen för miljöoch utveckling — den s.k. Brundtlandkommissionen — har lyft fram energifrågorna som en avgörande faktor för vår gemensamma överlevnad. Kommissionen har bl.a. visat på de orimliga skillnaderna i den globala fördelningen av utnyttjandet av världens energire Surser. Kommissionen anser att den totala nivån på energiförbrukningen i den industrialiserade världen är ohållbar i längden. Jordens totala energianvändning skulle femfaldigas om utvecklingsländerna år 2025 skulle nå upp till samma energianvändning som i-länderna har i dag. En sådan situation skulle innebära en katastrof för jordens ekologiska balans, i synnerhet om den ökade användningen av energi baseras på icke förnybara bränslen. Brundtlandkommissionens slutsats — vilken delas av den svenska regeringen — är att den ekonomiska tillväxten måste grundas på en mer effektiv användning av energi än hittills. Det finns dock inga enkla lösningar på världens energiförsörjning. Det är t.ex. helt orealistiskt att tro — och här tror jag att Birgitta Hambreaus och jag är överens — att kärnkraft enkelt skulle lösa världens energiproblem. I stället väntar oss ett långsiktigt och svårt arbete. Energitillförseln måste inriktas mot förnybara energikällor, och energianvändningen måste präglas av en effektiv hushållning. En förutsättning för att de miljömål som regering och riksdag har ställt upp skall kunna uppnås och för att kostnaderna i elproduktionen skall kunna hållas nere måste elanvändningen begränsas. Det är bl.a. utifrån detta perspektiv som regeringen har uppdragit åt statens naturvårdsverk och statens energiverk att klarlägga hur en miljöanpassad svensk energiförsörjning kan utformas. När det gäller det pågående arbetet med att effektivisera elanvändningen vill jag påminna Birgitta Hambraeus om det elhushållningsprogram som riksdagen beslutade om år 1988. Medelsbehovet för programmet har beräknats till 400 milj.kr. för en femårsperiod, varav 150 milj.kr. har anvisats inledningsvis. Programmet skall skapa sådana förutsättningar att de möjligheter som finns att effektivisera elanvändningen under tiden fram till år 1997 verkligen utnyttjas. Programmet syftar också till att ta till vara de långsiktiga möjligheterna att effektivisera elanvändningen och ersätta el med andra energislag bl.a. inom uppvärmningsområdet. Vattenfalls insatser för en hushållning med el och energi är mycket betydelsefulla. Men arbetet för en bättre hushållning med el pågår på många håll i landet också utanför Vattenfall. Regeringen följer elanvändningen och hushållningsprogrammet. Inför 1990 års energipolitiska beslut avser jag att redovisa erfarenheterna från och slutsatserna av det pågående elhushållningsarbetet. Om så behövs kommer programmet att skärpas. Låt mig avslutningsvis få erinra om att riksdagen så sent som våren 1988 fastställde nya principer för styrningen av Vattenfall. Av dessa principer följer bl.a. att riksdagen fastställer investeringsplanen för Vattenfall. Av denna anledning kan inte Vattenfalls investeringar ske på annat sätt än som riksdagen har bestämt. Av de nya principerna följer vidare att Vattenfalls villkor när det gäller finansiering m.m. skall jämställas med andra företag. Därigenom finansierar Vattenfall sina investeringar på marknadsmässiga villkor. Några särskilda fördelar har därför inte Vattenfall.
Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiminister Birgitta Dahl för svaret och samtidigt passa på att säga att jag är glad hon är frisk igen. Tyvärr är jag inte lika glad över svaret. Energiministern säger att regeringen delar Brundtlandrapportens slutsats. Men regeringen handlar inte därefter! I Brundtlandrapporten hävdas ju att industriländerna måste halvera sin energianvändning för att lämna tillräckligt utrymme till den expansion som u-länderna har rätt till. Svenska och internationella utredningar visar att i-världen kan halvera energianvändningen utan att det blir någon brist på energi. Förnyelse av näringslivet innebär lägre energiförbrukning, eftersom en ny maskin drar mindre än en gammal. Statens vattenfallsverk tror inte att det går att spara bort mycket energi och lovar i stället att ”ta fram den elenergi som efterfrågas”. I sin tioårsplan räknar verket med att investera 13 miljarder kronor i nya produktionsanlägg ningar. Jag vill då gärna fråga energiministern: Är energiministern villig att i Brundtlandrapportens anda sätta upp målet att vi skall halvera vår energianvändning på 25 år? Elhushållningsprogrammet, som energiministern nämner, märks inte mycket av på fältet. Kommuner som hushållar och har satsat på förnybara energikällor känner sig övergivna. Det vore värdefullt om energiministern här kunde redogöra för hur mer konkret dessa pengar är tänkta att användas. Birgitta Dahl säger att Vattenfall inte har några särskilda fördelar när det gäller finansiering numera. Men är det inte så att Vattenfall kan satsa de stora vinsterna från vattenkraften i nybyggen? Sådana finansieringsmöjligheter har inte en kommun som vill t.ex. producera el i kraftvärmeverken eller satsa på solvärme, som Kungälv. Alla bidrag för solvärme har för övrigt tagits bort. Birgitta Dahl och jag minns från energikommissionen 1977 hur resursstark och ivrig kraftindustrin är när det gäller att trycka på för kärnkraften och andra storskaliga energilösningar. Den fortsätter sitt lobbyarbete bland journalister, ekonomer, lärare etc. Propagandan har lyckats när energiministern, energiverket och Vattenfall betonar hur svårt det blir att ställa om energisystemet i stället för alla de fördelar som omställningen faktiskt medför. Men svårigheterna ligger i kraftindustrins motstånd, inte i ekonomiska eller tekniska problem. Jag tror att Birgitta Dahl vet det och också har gett uttryck för det i ord. Desto viktigare är det att lyfta fram alternativen så att de blir tydliga. Det finns inga starka lobbygrupper som arbetar med en samlad syn på alternativen till storskaliga energilösningar. Men det finns många exempel på hur man har lyckats hushålla med olja och el som skulle kunna sammanställas till en exempelsamling för att inspirera andra aktörer. Energiministern säger att regeringen följer utvecklingen här. Men då kanske det inte är så svårt att göra en sammanställning, inte för att kolla hur det har gått utan för att ge exempel och kunna påverka utvecklingen så att andra kan följa efter. Detta gäller också lyckade satsningar på inhemska förnybara energikällor, för energipolitiken måste ju ses i sitt sammanhang. Vidare skulle regeringen kunna dra slutsatser från dessa exempel och uppmuntra till den sortens satsningar. Är energiministern beredd att snarast upprätta en sådan exempelsamling? Enligt en TV-rapport i går kommer Sydkraft att låta bli att bygga en ny elproduktionsanläggning och i stället erbjuda kunderna ersättning om de går med på att man automatiskt får koppla bort elvärmen på förmiddagarna under de verkliga köldknäpparna. ”Det är inte rimligt att bygga kraftverk som bara behöver användas några timmar om året”, sade den kloke mannen från Sydkraft. När det gäller elkonsumtionen är Sverige och Norge världsledande. I Sverige förbrukar vi enligt uppgifter från riksdagens utredningstjänst nästan 16 000 kilowattimmar per person och år, och i Norge förbrukar man ca 23 700 kilowattimmar, medan t.ex. västtyskarna förbrukar bara 6 774 kilowattimmar per person och år. Det innebär alltså att även om vi stängde alla kärnkraftverk och enbart använde elen från de redan utbyggda vattenkraftverken, skulle vi ha betydligt mer el per capita än västtyskarna! Vi måste bli mer optimistiska inför våra möjligheter. Vi måste se till att näringslivet får de här signalerna att man är tvungen att ställa om men att det också lönar sig. Kommunerna skall inte behöva känna sig övergivna när de gör sina goda satsningar. Vi skall fortsätta med solvärmebidrag, så att alla inser att riksdagens beslut att inte bara avveckla kärnkraften utan med hushållning styra in på ett nytt förnybart energisystem, precis i Brundtlandrapportens anda, blir trovärdigt och verkligen genomförs.

Herr talman! De små stegens möjligheter i kontrast mot Bengt Westerbergs småstegstyranni är vad vi behöver i framtiden. Skall vi komma någonstans med energipolitiken, måste vi ta många både små och stora steg i rätt riktning. Energipolitiken har debatterats många gånger, och den har lagts fast i många partiers program. Grundtemat är att vi måste nedbringa energianvändningen, vi måste hushålla och vi måste använda energin på ett så effektivt sätt som möjligt. Energianvändningen skall inte förorsaka miljöstörningar eller möjligen förorsaka mycket små sådana. Vi skall gynna inhemska förnybara energier, och vi skall avveckla kärnkraften. Riksdagen har bestämt att kväveoxiderna skall minskas med 30 9 fram till 1995 och att mängderna av koldioxid inte får öka. Birgitta Dahl tar upp vad som sägs i Brundtlandkommissionens rapport och instämmer i att energiförbrukningen i den industrialiserade världen är ohållbar i längden. Hon säger också att de slutsatser som dras av kommissionens rapport delas av regeringen. Det låter bra, det låter nästan som det vore taget ur vårt energiprogram, men det spelar ju ingen roll. Allt detta fina borde då avspeglas i regeringens politik. Hur ser då konkret regeringspolitik ut, när ekonomin i vardagen tar över ekologin? Jo, man lägger fram skatteförslag om moms på energi. Det gynnar slösarna i industrin, gynnar användning av olja, kol, gas och elkraft, men det missgynnar inhemska förnybara energikällor. Var finns logiken? Jo, man lägger fram förslag om sänkta punktskatter på energi som ger billigare energi och gynnar slöseri. Var finns logiken? Jo, man lägger fram förslag om bibehållen storförbrukssubvention för energi, vilket gynnar energiintensiv, framför allt elintensiv, industri. Vad säger EG om sådana subventioner? Var finns logiken? Jo, man lägger fram förslag om bärighetsökningar på vägarna som gynnar tyngre, energislösande trafik. Var finns logiken? Jo, man lägger fram förslag om moms på persontransporter. Det missgynnar kollektiva rälsbundna, energisnåla transporter. Var finns logiken? Man lägger fram förslag om bränsleskatt på flyget, som ju är det mest smutsande av alla transportmedel. Var finns logiken? Man lägger inte fram förslag om sänkta och bättre övervakade hastighetsgränser som effektivt skulle bidra till att minska kväveoxiderna och koldioxiden. Var finns logiken? Man avstyrker motioner i utskottet för att utveckla den kollektiva spårbundna trafiken i storstadsområdena. Var finns logiken? Ja, listan kunde göras ofantligt mycket längre. Var finns konkurrensneutraliteten i fråga om olika energislag och trafikslag? Varför skall de inte kunna verka på sina fördelar och sin egen effektivitet? Varför missgynnas de alternativ som vi enligt alla vackra ord skulle gynna? Birgitta Dahl talar så fint om effektiv energianvändning. Då borde regeringen anta miljöpartiet de grönas förslag om skatt på energiråvaror. Inför man en sådan skatt, kommer den energiproducent att gynnas som producerar effektivt, med hög verkningsgrad. I energiråvaruskatten kan man baka in skatten på koldioxidutsläpp. För att man skall kunna gynna de inhemska förnybara energislagen bör de inte belastas med energiråvaruskatten — utom torv, som inte är ett helt förnybart energislag. Detta är en skatteform som faktiskt också borde intressera moderater och folkpartister, eftersom de i alla andra sammanhang vill uppnå ökad effektivitet i samhället. Genom en energiråvaruskatt skulle elproduktionen baserad på uran, kol och gas prissättas på ett korrekt sätt, eftersom verkningsgraden i dessa processer ligger nära 30 9. Vi ser i miljöpartiet de gröna med stor oro på den energipolitik som nu förs. Den är kontraproduktiv mot bakgrund av de mål som man har satt upp och mot bakgrund av de beslut som har fattats i riksdagen. Den är kontraproduktiv därför att kortsiktig ekonomi tyvärr alltför ofta får gå före ekologin. De som vill att ekologin skall vara grunden för allting kan påräkna vårt fulla stöd. Birgitta Hambraeus tar upp synpunkten att man skulle kunna minska energianvändningen med 50 96. Jag tror att det var sex år sedan det kom en bok som hette Energi — till vad pris och hur mycket? Där beskrevs mycket detaljerat hur vi med nu tillgänglig teknik kunde minska energianvändningen med 50 20. Och ändå kunde vi faktiskt öka den materiella förbrukningen avsevärt. I boken talade man om ekonomiska styrmedel för att underlätta detta. Här ser vi då en ekonomisk politik som mycket konsekvent motverkar ett förverkligande av de samlade mål som vi har ställt upp. Det är utomordentligt förunderligt. Frågan är: När kommer vi att få se en energipolitik som har ekologin som grund och inte den kortsiktiga ekonomin?

Herr talman! Jag kan instämma i allt vad Carl Frick sade, men jag vill lägga till en del. Vid den inledande frågestunden i morse sade Birgitta Dahl själv att hon har det övergripande ansvaret för miljön och miljöfrågorna. Koldioxiden är ju ett problem inom hela miljöpolitiken och hela energipolitiken. Mänskligheten förflyttar varje år ungefär 5 000 miljoner ton kol från jordens innandöme upp i atmosfären. Detta leder alltså till en ökning av koldioxiden som sannolikt hotar världsklimatet på sikt. Sverige bidrar med en i och för sig liten andel av detta kol, nämligen ca 4 promille — men har en befolkning som bara är 1,6 promille av världens befolkning. Vi hör alltså till dem som slösar med dessa resurser, till dem som mer än andra folk ”försmutsar” atmosfären, samtidigt som Sverige är ett vidsträckt land med andra möjligheter till energiförsörjning. Bakgrunden till riksdagens beslut om CO; är ju frågan om växthuseffekten. De biologiska bränslena är inte något problem i det avseendet, så länge man inte bränner mer varje år än vad som årligen tillväxer. Tyvärr finns det i de statliga verken ingen större respekt för riksdagens CO>beslut, även om detta måste vara ovanligt enkelt att förstå sig på. Det är ju bara fråga om att inte öka förbränningen av fossila bränslen. Men icke förty planerar Vattenfall att anlägga sådana nya anläggningar i Ringhals, Trollhättan, Lysekil och Nynäshamn. Samtidigt planerar kommunerna att bygga stora kraftvärmeverk för kol och gas. Sydkraft har planer på gaskraftverk. SJ flyttar godstransporter från elektriskt drivna tåg till oljedrivna lastbilar. Vägverket satsar på ökad biltrafik genom stora investeringar i motorvägar o.d. Energiverket, som borde vara först när det gäller att följa regeringens och riksdagens energibeslut, planerar för ökad användning av fossila bränslen. Var är samordningen, och var är styrmedlen? Det är snart ett år sedan COy-beslutet fattades i riksdagen. Om Vattenfall och kommunerna får genomföra sina planer på ökade fossila anläggningar, skulle vi behöva minska biltrafiken med ungefär 30 90 om vi skall hålla 'CO-halten konstant. Ett annat alternativ är att vi måste förbjuda alla villor att elda olja. Birgitta Dahl har ju samordningsansvaret och överblicken när det gäller miljön och måste alltså ställa sig frågan: Hur genomförs detta totala CO; beslut i Sverige? Miljöpartiet anser dessutom att det inte räcker att Sverige nöjer sig med att frysa CO; tillförseln till luften. Sverige och världen behöver, med hänsyn till växthuseffekten, ganska kraftigt minska utsläppen av alla växthusgaser. Och koldioxiden är den absolut viktigaste och skadligaste när det gäller växthuseffekten. Det finns ju också andra kolväten och liknande som medverkar — även freonerna. Enligt miljöpartiet skall vi på 25 år minska vårt beroende av importerad fossil energi till 15 92 av dagens nivå. Jag hänvisar till vad som har sagts här tidigare, t.ex. när det gäller boken Energi — till vad och hur mycket? Det går att spara mycket. Birgitta Hambraeus har sagt samma sak. Vi kräver i vår energiplan att Sverige på 25 år skall minska sin energiomsättning med 40 96, till 60 90 av dagens. Det skall kunna ske utan någon uppoffring av livskvalitet —- tvärtom blir det stora vinster när det gäller miljön. Vi vill gärna tro Birgitta Dahl, när hon talar om det ansvar som hon känner inför dessa energioch miljöfrågor. Men vi är i miljöpartiet mycket bekymrade över att det blir så litet handling i anslutning till de vackra orden.

Herr talman! Jag vill ta upp en ytterligare aspekt, som mina partikamrater inte har tagit upp men som Birgitta Hambraeus var inne på. Det finns ingen anledning att ge stöd åt föreställningen att det är så svårt att minska vare sig elförbrukningen eller energiförbrukningen som helhet. Här är en stor pedagogisk uppgift för energiministern — att få människor att förstå vad man kan uppnå när det gäller energibesparing av olika slag med redan känd teknik, för att inte tala om vad som ytterligare kan uppnås om man nu kraftfullt satsar också på ny teknik. Det är en pedagogisk uppgift att lugna alla människor. Det tycks ju finnas många som tror att deras arbeten skulle vara i fara bara för att man drar ner energiförbrukningen. Vi har alltså inte lyckats få ut budskapen från energiforskarna till allmänheten. Inte minst inom fackföreningsrörelsen tycks man hysa de här farhågorna. Man ojar sig redan nu över vad som skall hända när vi skall, som det heter, i förtid avveckla två kärnkraftverk. Statens energiverk har, det måste jag nog säga, på ett väldigt övertygande sätt visat att man klarar sig utan kärnkraftverken. Det gäller i ännu högre grad redan i dag än 1995-1996, om man ser till den prognosticerade förbrukningen. De aktuella kärnkraftverken borde faktiskt kunna avvecklas redan nu. Den oro för framtiden som det talas om tycks också drabba LO:s ledning, vilket Birgitta Dahl under de senaste dagarna — något som väl beklagas — så tydligt har fått erfara. Men det är viktigt att fortsätta på bred front med den här pedagogiska uppgiften. Det handlar alltså om att tydligt och klart visa människor att det inte är någon fara på taket. Naturligtvis skall inte den nya tekniken bromsas genom indragna anslag. Energirådgivningen skall inte heller bromsas. I stället skall denna uppmuntras ännu mera. Att minska anslagen till statens industriverk och överföra ansvaret beträffande energirådgivningen till Vattenfall tror jag är en direkt felaktig åtgärd. Om man väljer att lägga besparingsansvaret på en så produktionsinriktad miljö som Vattenfalls, som dessutom är så inställd på storskalig och existerande teknik, tror jag faktiskt att man resonerar fel. Vidare vill jag peka på en fälla som vi i detta sammanhang kan hamna i. Det framstår allt tydligare för människor, inte bara i Sverige utan också runt om i världen, att växthuseffekten utgör en stor och mycket konkret fara. Men samtidigt finns det uppenbarligen människor som hävdar att kärnkraften är en sorts lösning på det här problemet. Men det är att välja det ena av två verkligt onda ting. Jag vill väldigt gärna tro att Birgitta Dahl numera är en klar och svuren motståndare till kärnkraften. Därför hoppas jag att hon på varje sätt medverkar till att vi inte hamnar i den fälla som energiindustrin nu försöker gillra. Moderaterna skall passa sig när det gäller miljöfrågorna och växthuseffekten. Risken är nämligen väldigt stor att man försöker gynna en fortsatt satsning på kärnkraften. Låt oss i stället gemensamt avvärja den faran! Återigen: Det huvudsakliga budskapet i det här inlägget är att vi på alla sätt måste hjälpas åt för att få människor att förstå att det är möjligt att med redan befintlig teknik minska såväl elförbrukningen som energiförbrukningen. Det är det enda riktiga när det gäller att bli av med kärnkraften. Där skall vi inte töva i fråga om åtgärder. Jag menar, som jag brukar framhålla här i talarstolen, att en avveckling skall ske omgående — eller inom loppet av tre år. Dessutom måste växthuseffekten motverkas. Vi i miljöpartiet menar att det går att inom en 25-årsperiod komma bort från huvuddelen av de fossila bränslen som används.

Herr talman! Till Krister Skånberg vill jag gärna säga att vi moderater alls inte behöver akta oss för att tala om växthuseffekten. Om Krister Skånberg kan historien och vet litet grand om vad som har skett här i riksdagen, vet han att det var just vi moderater som förde fram kravet på att riksdagen skulle sätta ett tak för koldioxidutsläppen. Det var moderaterna som först pekade på de utomordentligt stora globala risker som finns när det gäller växthuseffekten totalt sett. Vi är alltså ganska stolta över att ha lyckats föra in den problematiken i den svenska miljöoch energipolitiska debatten. Herr talman! När det gäller de internationella frågorna präglas skillnaden mellan ord och handling i den svenska politiska debatten av ett påfallande hyckleri — möjligen, och det vill jag gärna säga, med undantag av miljöpartiet, som ju vill ha minskningar när det gäller i stort sett allt som rör sig. Miljöpartisterna lever lyckligt naiva, långt bortom allt vad hyckleri heter. I det internationella perspektivet kan vi begrunda Sverige som i dag är i färd med att åstadkomma en kapitalförstöring av redan befintliga energiproduktionsanläggningar, vilka har producerat elenergi utan några negativa miljöeffekter. Det är en kapitalförstöring som enligt LO:s demokratioch inflytandegrupp kostar 115-150 miljarder. Enbart beloppet som sådant utgör ett hån mot den fattiga världen. Men det handlar också om en nedrustning av en elproduktionskapacitet som vi har och som enbart kan utnyttjas i den industrialiserade delen av världen med god säkerhet. I stället för att använda kärnkraften kommer vi därför att tvingas importera andra energislag som den fattiga delen av världen bättre kan tillgodogöra sig och som hitintills har utgjort basen för dess elproduktion, dess energiproduktion. Ett resultat av denna nya importpolitik, som Birgitta Dahl ju är ansvarig för, är att vi i ett globalt perspektiv kommer att släppa ut mer koldioxid än vi annars skulle ha gjort. Vi kommer alltså att öka koldioxidutsläppen här i Sverige. För detta är Sveriges miljöminister ansvarig. Sveriges möjligheter att spela en roll i alla de internationella sammanhang där det är viktigt att få till stånd internationella konventioner kommer också att påverkas. Vi skall inte tro att vi kan stå i talarstolen och stolt hänvisa till våra koldioxidutsläpp — som bara ökar. Vi vill ju att ökningstakten beträffande världens utsläpp skall minska. Den här fossilpolitiken, som också har satt sin prägel på miljöministern energipolitik, kommer även att leda till ett ökat tryck när det gäller de icke förnybara energikällorna. Det är bara att se till de konsekvenser som detta prismässigt kommer att få och som kommer att drabba den fattiga delen av världen. Dessutom kommer tillgången att minska för dem som bäst behöver just den här typen av energi. Vidare befinner vi oss när det gäller energipolitiken i ett läge där vi genom att nedrusta kapaciteten beträffande elproduktion kommer att tvinga fram prishöjningar som kommer att innebära svårigheter för elintensiva industriinvesteringar i Sverige. Detta kommer i sin tur att tvinga fram motsvarande investeringar i andra delar av världen, där man inte ställer samma krav på miljön och där man är beroende av andra typer av energikällor. I längden blir det en dålig global utveckling hur man än gör. Det vore bra om Birgitta Dahl vid sidan av alla stolta deklarationer om allt som Sverige är bäst på att göra, och som har gjorts och som alltid varit det bästa ville svara på följande frågor: Vari ligger den internationella solidariteten i energisammanhang och miljöpolitiska sammanhang när det gäller den kapitalförstöring som Birgitta Dahl redan under 90-talet kommer att påbörja? Vari ligger den internationella solidariteten i en ökad import av icke förnybara bränslen? Vari ligger den internationella solidariteten i den ökning av koldioxidutsläppen som kommer att bli följden av Birgitta Dahls fossilpolitik?

Herr talman! I denna debatt om energin blir folkpartiet angripet från flera håll. Energifrågorna har ett sådant allvar och en sådan tyngd att balans, sans och måtta naturligtvis är ett drag som borde prägla debatten. När därför folkpartiets engagemang för de alternativa energiformerna ifrågasätts och en snabb avveckling av kärnkraften förespråkas — det sades helt nyligen att det skulle ske inom en treårsperiod — kan jag inte annat än reagera. Riksdagen har på grundval av folkomröstningsresultatet slagit fast vissa riktlinjer för att kärnkraften skall avvecklas och när detta skall kunna ske. Samtidigt har det dess värre, mot folkpartiets vilja, här i kammaren fattats beslut om möjligheterna till en mycket snabb avveckling. Detta är enligt vår uppfattning ett hinder för en seriös utveckling av flera av de alternativa energiformerna. Det påverkas självfallet också av hur energiskatterna utformas och hur de kommer att tas ut. I dessa dagar står den frågan under debatt bl.a. i utredningar som pågår för närvarande.

Vi skall självfallet stå fast vid de beslut som vi har fattat, men de innebär svårigheter. Dessa svårigheter måste vi vara medvetna om. De är inte oöverstigliga. Vi måste naturligtvis ta dem på ett positivt sätt, som en utmaning, men att vifta bort dem och låtsas som om de inte existerar och tala om att det egentligen inte finns några problem är ett felaktigt och inte särskilt seriöst resonemang. Vi säger därför i folkpartiet att energiskatterna måste göras till ett bättre vapen i kampen för att rädda miljön. Dagens punktskatter, som bl.a. Carl Frick nämnde, måste ersättas av miljöavgifter. Det enda rimliga är att beskatta utsläpp som är skadliga för miljön i stället för att beskatta energiinnehållet. Det är nu hög tid — jag instämmer gärna i det, med en vink till regeringen — att regeringen tar ett samlat grepp om energibeskattningen. Utredningen om indirekta skatter bör därför omedelbart befrias från uppgiften att lägga fram förslag om energiskatt innan miljöavgiftsutredningens förslag är klart. I stället bör regeringen påskynda miljöavgiftsutredningen, så att ett riksdagsbeslut på grundval av dess förslag kan fattas i så god tid att den nya energibeskattningen kan gälla från den 1 januari 1991. Detta skulle vara ett samlat och konstruktivt bidrag till en seriös samordning, så att beskattningen och avgifterna får styra också denna fråga, dvs. det samlade greppet om energi och miljö.

Herr talman! Den fråga vi nu diskuterar, om omställningen av Sveriges energisystem i miljövänlig riktning, är en ytterst allvarlig fråga. Denna omställning kommer att leda till ett mycket bättre energisystem och till totalt sett bättre levnadsvillkor och mindre miljöförstöring. Men jag tycker, liksom flera här, att det vore fel att inte erkänna att den rymmer svårigheter på vägen, både sakligt och när det gäller att övertyga motståndarna — de är som bekant inte fattiga, utan kan betala för den propaganda de öser över medborgarna och oss beslutsfattare.

Självfallet kan det inte vara en uppgift för någon att ta fram den elenergi som efterfrågas, utan det är att ta fram den elenergi som behövs för att tillgodose mycket viktiga behov. Det är två helt olika saker, särskilt i Sverige, där så mycket som drygt en tredjedel av all el används för behov där det finns goda ersättningar, även om man inte sparar på någonting. Jag vill säga att regeringen inte kommer att passivt åse en okritisk ökning av elanvändningen, därför att den är inte förenlig med vare sig miljömålen eller vårt ansvar att se till att elpriserna är på den nivån att svensk industri kan bevara sin konkurrenskraft. Självfallet kommer vi att ingripa för att se till att elanvändningen hålls på en sådan nivå att dessa mål kan nås. Tala om hyckleri, Gunnar Hökmark! Regeringen tar frågan om växthuseffekten på utomordentligt stort allvar. Ni talar om den som ett led i er kampanj för kärnkraft. Jag har aldrig hört er diskutera trafikens bidrag, trots att det är det allvarligaste problemet i fråga om fossilförbränningen i Jag är ledsen att säga att Lars Norberg använde uttrycket fossilbränsleförbränning på samma försåtliga sätt. Jag vill upprepa Krister Skånbergs uppmaning att vi skall se till att inte hamna i reaktorkramarnas fälla i denna fråga. Vi kommer inte att kunna hantera frågan om klimatpåverkan utan att kraftfullt ingripa mot den ökande fossilförbränningen i trafiksektorn. Vi skall självfallet också göra det på energisidan. Vi gör det genom att i ett övergångsskede, på vägen mot ett energisamhälle som bygger på en mer effektiv användning, en minskad total energianvändning och förnybara energikällor, använda naturgas tillsammans med biobränslen och nya alternativ för att i första hand ersätta kol och olja men också i viss mån kärnkraft. Med den strategin kommer vi att klara de miljöpolitiska målen, men förutsättningen är att detta gäller på alla samhällsområden, så att det inte blir ett alibi för dem som vill ha kärnkraften kvar. Detta är en oerhört viktig och allvarlig fråga, och jag vill ställa den direkt till representanter för partier som är allvarliga när det gäller kärnkraftsavvecklingen: På vems sida står ni i denna fråga?

Regeringen har inte, Carl Frick, lagt fram något förslag om skatt på energi än eller om sänkta punktskatter. Carl Frick uttryckte sig som om regeringen gjort det. Regeringen skall samordna de här förslagen, och jag tycker att det finns anledning att mycket allvarligt överväga hur det skall ske. Sådana diskussioner för vi i regeringen, Anders Castberger, och vi gör det gärna med de partier som vill åstadkomma konstruktiva lösningar. På det här området har ni en poäng. Vi har inte olika uppfattning.

Fru talman! Jag vet faktiskt inte, Gunnar Hökmark, vilket parti som varnade först för växthuseffekten. Alla som medverkade till att klargöra hotet skall ha heder av det. Det är värdefullt att bl.a. moderaterna varnar för mer kolkraft, men detta får inte, Gunnar Hökmark och Anders Castberger, användas som argument för att fortsätta med kärnkraften som om ingenting har hänt, som om ingenting har hänt i gamla Windscale, Harrisburg eller Tjernobyl och i mindre skala på andra håll. Det är, Birgitta Dahl, inte bara tal om att inte okritiskt godta en ökning av elförbrukningen eller — om man skall uttrycka det så — godta en okritisk ökning. Det gäller, och det trodde jag att vi var överens om, att pressa ner både elförbrukningen och energiförbrukningen över huvud taget. Vi har ju bägge tillgång till de rapporter som visar att detta är tekniskt möjligt. Här gäller det att ha en högre målsättning och att även i handling driva mot denna minskade förbrukning. Där tycker jag att staten kan vara med och ta vissa risker för att olika lösningar som ännu kanske inte är marknadsmässigt fullt lönsamma skall få en möjlighet att växa till och provas, så att de så småningom kan tillämpas i sådan skala att det blir lönsamt. Lönsamheten får ju också ökas genom en riktigt insatt energibeskattning. Där tror vi i miljöpartiet inte på moms som en möjlig väg. Moms fördyrar inte för dem som förbrukar energi utan faktiskt bara för konsumenterna. Birgitta Dahl frågade var vi står när det gäller strategin. Det allra första och viktigaste är kanske att vi som vill bli av med kärnkraften nu inte lägger ner för mycket kraft på tidpunkten, när avvecklingen skall vara slutförd. Låt oss i stället se till att avvecklingen börjar så snart som möjligt. Uppenbart för många är att två reaktorer inte alls behövs. De kan alltså avvecklas. Vi i miljöpartiet tror att vi kan avveckla allihop. Låt det vara en sak för sig. Låt oss börja med att avveckla de två reaktorer som vi är överens om inte behövs.

Fru talman! Ibland säger man litet fel, men i den krisutredning som sker under finansdepartementets egid sitter socialdemokrater och talar om att de vill ha moms på energi. Det har inte motsagts av någon regeringsrepresentant, och därför drog jag den kanske felaktiga slutsatsen att man var överens om detta. Men låt det vara som det är — regeringen har inte kommit med något sådant förslag än. Vi får hoppas att regeringen inte heller gör det, för i så fall skulle man konsekvent motverka de syften som man säger sig stå för. För ca 15 år sedan hade vi en stor energikris i Sverige på grund av att oljepriserna steg markant. Det blev en utbredd förtvivlan och ett stort virrvarr i Sverige. Jag jobbade på den tiden i svensk stålindustri. Naturligtvis stod vi inför en situation som vi måste bemästra, när energipriserna raskt mer än fördubblades. På ett halvt år hade vi lagt om vår produktion, så att vi kom ut med en lägre energinota än förut. Det visar att när det ekonomiska trycket blir tillräckligt stort, då tar man inom industrin fram de möjligheter som finns. Därför skall vi inte låta oss skrämmas av industrins hjärtskärande rop så fort man där tror att man skall bli av med en kilowattimme. Det finns fantastiska möjligheter inom industrin. Jag är också glad över att Birgitta Dahl tar upp det enorma hyckleri som moderata samlingspartiet ägnar sig åt i energifrågor. Jag har aldrig hört någon moderat någon gång säga något negativt om bilismen. Man ser den tvärtom som någonting viktigt. Jag tror att det finns en moderat riksdagsman som har sagt att så länge folk går mot rött ljus har vi för få bilar. Det visar något om inställningen i dessa frågor. Dessutom är man inte på något sätt intresserad av att minska förbrukningen av fossila bränslen. Jag tänker på flyget och andra områden. Även i momsutredningen talar man sig varm för att införa moms på energi. Det gynnar absolut elintensiv svensk industri. Fördelningspolitiskt låter man detta drabba vanliga människor, konsumenter. Det är alltså en sann moderat fördelningspolitik av klassiskt märke. Tack för ordet!

Fru talman! Det är utomordentligt värdefullt att Birgitta Dahl här från riksdagens talarstol klart slår fast att den huvudsakliga orsaken till att det är svårt att ställa om vårt svenska energisystem är att kraftindustrin med sina oerhört stora resurser vill fortsätta med de investeringar som redan gjorts. De som är verksamma där vill fortsätta med det som är deras kompetens och deras område. Det finns alltså inte några tekniska eller ekonomiska problem, utan problemen ligger i propagandaresurserna och det enorma motstånd som bjuds från etablerade organ. Jag har, Birgitta Dahl, lagt fram ett förslag i all enkelhet. Regeringen måste, i stället för att så att säga försöka reformera dessa bockar, anställa trädgårdsmästare för trädgården. Regeringen borde väl åtminstone ha någon sorts grepp över myndigheter, även om det fria näringslivet naturligtvis inte på samma sätt kan påverkas av regeringen. Varför anställer man inte människor som har både vilja och kompetens att ta fram alla de fantastiska möjligheter som finns på alternativens område? Varför går det hos energiverket och Vattenfall fortfarande så fruktansvärt trögt? Och varför förs det där fortfarande en så oerhörd propaganda för kärnkraften och för de fossila bränslena? Det är ju kraftindustrin själv som vill ha de fossila bränslena, om de inte får ha kvar kärnkraften. Det finns ju, som här har påpekats, mängder av alternativ och andra lösningar. Vidare behöver vi ett hushållningsmål. Jag tycker det var mycket värdefullt att Carl Frick tog upp erfarenheterna från stålindustrin. Det finns en mängd exempel att samla ihop. Jag skulle vilja vädja till Birgitta Dahl: Gör en sådan exempelsamling från näringslivet! Visa hur snabbt och bra det har gått att ändra teknik. Det finns tekniska och ekonomiska möjligheter. Det är bara denna jämmer som vi måste komma till rätta med. Det går att komma till rätta med den genom en ordentlig information från regeringens sida. Jag nämnde hushållningsmålet. Under den borgerliga regeringens tid satte man upp mycket ambitiösa hushållningsmål när det gällde energiförsörjningen i bostäderna. Vi lyckades uppnå dessa mål. Ett energihushållningsmål som innebär att vi halverar energianvändningen i Sverige, ett mål som sedan verkligen stadfästes ordentligt genom en stor majoritet här i riksdagen, skulle ge klara signaler till näringslivet. Ett sådant mål är pedagogiskt riktigt. Låt oss gå in för en sådan halvering!

Fru talman! Carl Frick hade inte hört någon moderat riksdagsman tala om trafiken. Han lyssnar inte särskilt noga. Om han gjorde det skulle det genast bli bättre på den punkten. Jag skall bara påminna Carl Frick om några saker. Vid övergången till katalysatorrening fick vi ett rabattsystem för dem som bytte tidigare än vad lagstiftningen angav, bl.a. med hjälp av moderata yrkanden i denna kammare. I dag ser vi effekterna av vad katalysatorrening faktiskt innebär när det gäller en lång rad farliga utsläpp. Vi har kommit nästan så långt det går utan gigantiska insatser. Det går säkerligen att göra mer, men det har blivit ett utomordentligt utslag. Vi har åtskilliga gånger understrukit vikten av att man tillåter en förnyelse av bilparken, så att vi får effektiva motorer. Det är ett av de viktigaste sätten att minska utsläppen från biltrafiken. Jagtror att Carl Fricks och mitt mellanhavande kan lösas rätt enkelt genom att Carl Frick lär sig att lyssna litet bättre. Fru talman! När det gäller den huvudfråga som Birgitta Hambraeus tog upp alldeles nyss vill jag säga att visst går det att spara. Den nya tekniken kommer att ge fantastiska möjligheter att på olika sätt utnyttja den elenergi som finns. Men det är ju nödvändigt att man har realistiska värderingar av de möjligheter som finns och inte låter naiviteten föra in politiken på ett spår vid sidan av verkligheten. Det är precis det som har skett när Birgitta Dahli olika sammanhang, i varje rum hon har varit i, gång efter gång, har sagt på ett beslutsamt, kraftfullt sätt osv. att ”vi är på gång, vi har klarat detta och vi har nått längre än vad vi någonsin tidigare har gjort”. När man sedan inte har gjort det, har man hamnat i en situation där man tvingas kasta sig över fossila bränslen och nu i ett snabbt beroende av naturgas. Till Birgitta Dahl, som for ut i den vanliga skällsalvan, vill jag säga att hon inte skall ifrågasätta andras motiv när det gäller växthuseffekten och koldioxiden. Anklaga inte varenda debattmotståndare för osunda syften. Detta är Birgitta Dahls paradgren, och uppenbarligen en bärande gren i hennes energipolitik. Om energiverket säger en sak, dömer hon ut det. Om företagen säger en sak utifrån deras verklighet, döms det ut som arbetsgivarnas propaganda. Om facket säger en sak, döms det ut som att facket är skrämt av arbetsgivarna. Om moderaterna lyfter fram vikten av att vi gör något åt koldioxiden, ifrågasätts det. Ifrågasätt inte! Det är nämligen risk för att Stig Malm får rätt angående Birgitta Dahls debatteknik, dvs. att den närmar sig en alltför låg nivå.

Fru talman! Gunnar Hökmark ser bara två alternativ, nämligen kärnkraft eller fossila bränslen. Vi i miljöpartiet har en mera flexibel syn på energipolitiken. Den kan Gunnar Hökmark med fördel läsa sig till i våra energimotioner. Vi sitter ju i samma utskott. Därför finns det all anledning att göra det. När det gäller moderata samlingspartiets inställning till besparingar av fossila bränslen är det anmärkningsvärt hur litet moderata samlingspartiet vill spara beträffande just trafiken. Utsläppen av koldioxid från. bilarna och flyget ökar ju snabbt. Här gäller frågan när moderata samlingspartiet skall ta konsekvenserna av sina egna ”premiärinsatser” när det gäller koldioxiden på trafikområdet. Anders Castberger, miljöpartiet har suttit i riksdagen endast sedan hösten 1988. Vi respekterar folkomröstningsbeslutet, men vi hävdar att vi inte har anledning att respektera något 25-årsbeslut, som sedermera har tagits i riksdagen. Vi respekterar det som stod på valsedlarna, dvs. att kärnkraften skall användas så länge den anses vara acceptabel med hänsyn till välfärd och sysselsättning. Vi anser att kärnkraften icke är förenlig med välfärd och att den icke behövs för sysselsättningen. Alltså kan den avvecklas snabbt. Men det kräver naturligtvis ett viljestarkt och bestämt program, dvs. en strategi. Birgitta Dahl befarade att jag skulle råka i kärnkraftskramarnas armar. Jag tror att risken för deras omfamningar, för min del, är ganska måttlig med hänsyn till mina tidigare insatser på området. Men vi i miljöpartiet samtycker med dem som säger att de fossila bränslena inte bara skall frysas totalt, utan de skall minska. Det framgår av våra energimotioner. Där framgår det också att vi samtidigt anser att man kan snabbt avveckla kärnkraften. Men här gäller en strategi. Jag är bekymrad över att det saknas en strategi från regeringens sida och att de statliga verken uppenbarligen inte alls begriper konsekvenserna av riksdagens CO;,-beslut.

Fru talman! Det var ett glädjande besked från Birgitta Dahl om att vi inte skulle ha olika åsikter när det gällde energibeskattningens uppläggning. Jag hoppas att det är så. Men det handlar faktiskt om att ta sakerna i rätt ordning. Som arbetet nu är upplagt skulle det sannolikt bli fråga om två stora omläggningar av energiskatten inom ett år. Först skulle moms på energi införas som ett led i finansieringen av inkomstskattereformen. Efter ett år skulle dagens punktskatter ersättas av miljöavgifter. Det innebär, som vi i folkpartiet ser det, en oacceptabel ryckighet. Enligt folkpartiets mening bör en omläggning av energiskatten ske i ett sammanhang. Då kan dagens punktskatter rensas ut och ersättas av miljöavgifter, t.ex. på koldioxid, och moms. Krister Skånberg och Lars Norberg, jag har verkligen inte låtsats om att ett antal olyckor och allvarliga tillbud inte har inträffat. Jag protesterar skarpt emot miljöpartiets ohederliga debattstil. Det är inte seriöst att säga att all kärnkraft skall avvecklas om tre år och samtidigt varna för växthuseffekten utan att komma med några konstruktiva förslag till hur detta skall gå till. Det är fråga om flexibla utvecklingsnihilistiska drömmar. Det som vi inledde diskussionen med, nämligen en kraftigt ökad användning av biobränsle i det svenska energisystemet, anser vi i folkpartiet att det finns en hög potential för. Om denna potential tas till vara på ett bra sätt skulle också de positiva miljöeffekterna bli betydande. Men en konsekvens av vår syn på de förnybara energislagens roll i den långsiktiga svenska energiförsörjningen, leder oss till slutsatsen att omställningen i energisystemet skall vara att ta bort kärnkraften. Vi skall naturligtvis ta de stegen. Det kan inte forceras på det sätt som miljöpartiet vill. Om så sker får inte biobränslena någon chans att på allvar göra sig gällande. I ett seriöst sammanhang måste att växla till ett annat energisystem vara det som leder oss framåt, inte bara att plocka bort allting och låtsas som om problemen inte existerar. Problemen existerar, och de är svåra. Vi skall ta tag i dem, och vi skall se dem som en utmaning. Vi måste lösa problemen. Då erfordras en annan politik än er.

Fru talman! Får jag först säga till Anders Castberger att vi inte här och nu kan träffa någon uppgörelse om skattepolitiken. Det är vi båda medvetna om. Jag har sagt att vi anser att man naturligtvis behöver samordna dessa insatser. Jag tror vi kan vara överens om att inkomstskatteomläggningen brådskar. Den kan vi inte tillåta försenas. Jag har uppfattat att vi är överens om detta. Då faller ju som ett korthus den ekonomiska politik som behövs för att bekämpa inflationen och hålla ekonomin i balans! Vi skall nog finna former för att resonera om detta som förståndiga människor, var mitt budskap. Jag ser att Anders Castberger nickar bifall. Jag vill säga till Gunnar Hökmark att jag vidhåller mitt påstående om hyckleri. Det är ett mycket milt sätt att uttrycka sig jämfört med det språkbruk som han själv använder i sin interpellation som vi skall behandla senare i dag eller det som Carl Bildt använde i den artikel i Aftonbladet i vilken han nyligen angrep mig eller den kampanj ni drev i valrörelsen förra året. På andra områden, där ni borde ha engagerat er om ni skall vara trovärdiga när det gäller engagemanget i klimatfrågan, agerar ni helt annorlunda. Det var ni som under alla år blockerade frågan om katalytisk avgasrening i de borgerliga regeringarna. Innan vi fattade det beslut som nu gäller krävde ni att vi inte skulle göra det utan avvakta EG:s regler. Om vi hade gjort så skulle vi ännu inte ha något beslut i frågan. På alla andra områden som gäller trafiken agerar ni på ett sätt som inte väcker respekt när det gäller att bekämpa växthuseffekten. Professor Bert Bolin är ordförande i den internationella forskargrupp som världens regeringar tillsatt som ett led i arbetet med att bekämpa klimatpåverkan. Han har gett mycket entydiga råd till världens regeringar. Den snabbaste metoden är att få bort all användning av CFC. Sverige är ett föregångsland på det området. Vidare har han sagt att det kommer att ta tid att fullständigt ställa om energioch trafiksystemen. Använd naturgas för att ersätta olja, kol och kärnkraft som ett led på vägen mot ett kommande nytt energioch trafiksystem som bl.a. utnyttjar sol och vätgas och mycket effektivare energianvändning! Detta är även den svenska regeringens strategi, och vi är föregångare! Professor Bolins budskap är också mycket entydiga och står i strid med vad moderaterna förespråkar: man kan inte använda kärnkraft för att lösa problemen med klimatpåverkan eller för att upphöra med användningen av fossila bränslen. Skulle man göra så skulle man tvingas bygga tusentals kärnkraftverk och börja med upparbetning och plutoniumhantering i stor skala. Det finns ingen möjlighet att välja den vägen. Vi måste i stället välja den väg som innebär: så snart som möjligt effektivare energianvändning, förnybara, miljövänliga energikällor som ingår i naturens eget kretslopp. Dessförinnan är det inte bara tillåtet utan tillrådligt att använda naturgas i stället för olja och kol och kärnkraft. Vi tar vårt ansvar för den internationella solidariteten på det här området genom att på samma sätt som när det gäller avveckling av CFC visa hur vi kan avveckla både kärnkraften och fossilbränsleanvändningen på en mansålder. Den linje som vi har valt vinner allt större respekt i omvärlden. OECD:s energiorgan International Energy Agency har nyligen granskat den svenska energipolitiken på samma sätt som man granskat den ekonomiska politiken. Sverige har fått beröm, inte minst därför att vi är ledande när det gäller energieffektivitet och när det gäller att minska beroendet av fossila bränslen och satsa på förnybar energi. Fru talman! Den linje som samlade flest röster i folkomröstningen om kärnkraft utmärktes av att den förenade respekten för människors oro för miljön och säkerheten med människors oro för välfärdsutvecklingen och sysselsättningen. Detta är den inte kompromiss utan konstruktiva försoningslinje som fortfarande kännetecknar regeringens energipolitik. Det är väldigt viktigt att de partier i riksdagen som verkligen vill se kärnkraftsavvecklingen genomförd, samtidigt som vi bekämpar klimatförändringarna, sluter upp och ser till att den här omställningen kan genomföras. Jag tolkade faktiskt Krister Skånbergs inlägg i den riktningen, fru talman.

Fru talman! Jag vill inte säga något till Gunnar Hökmark den här gången. Jag återkommer i en senare debatt, men jag tycker att han kunde läsa boken Energi till vad och hur mycket? Där står många kloka saker. Det är riktigt som Birgitta Dahl säger att vi måste ha en strategi för att komma till rätta med våra energiproblem. Hon har tolkat Krister Skånberg rätt. Vi i miljöpartiet tycker att det är viktigt att Birgitta Dahl använder sitt inflytande i regeringen till att komma till rätta med de förslag till skatteomläggningar som pågår på energiområdet. Det är trots allt så att många av de förslag till momsbeläggningar som nu läggs fram motverkar de grundläggande syften som Birgitta Dahl säger sig stå för och för vilka det uppenbarligen finns en majoritet här i riksdagen. Därför är det orimligt att momsbelägga energin, så att storbrukare gynnas medan kostnaderna läggs på hushållen. Det är orimligt att bibehålla storförbrukarsubventionerna som gynnar elintensiv produktion. Vi måste i framtiden hitta andra beskattningsvägar. Vi måste få miljöskatter som gör det intressant att hålla tillbaka de miljöskadliga produktionssätten. Detta är vi eniga om. Då gäller det också att finna de ekonomiska styrmedlen. Vi kan säkert samarbeta för att hitta bra former för detta. Men de utredningar som föreligger i dag visar motsatsen, och det är djupt oroande att det är på det sättet. Det är därför vi protesterar i olika utredningar — visserligen bara som experter, men ändå! Det finns all anledning för Birgitta Dahl att ta dessa signaler på allvar och se vad hon kan göra åt de olika skatteförslagen, så att vi får en samlad kraft till ekonomiska styrmedel som styr i den riktning som det finns en riksdagsmajoritet för. Det här är mycket allvarligt, och jag hoppas verkligen att Birgitta Dahl tar frågan på största allvar! Det finns alltså förutsättningar för lösningar. Man skall inte momsbelägga persontransporter, så att järnvägstrafiken blir oförmånligt beskattad jämförd med andra trafikgrenar. Järnvägen är en trafikgren som verkligen borde få en gynnad ställning. Vi kan säkert hitta punkt efter punkt där vi skulle kunna vara eniga om mycket bra skatteförslag som leder till en annan energiframtid. Jag har försökt tolka Birgitta Dahls yttranden här i dag vänligt. Det finns alltså en möjlighet, och jag skulle verkligen vilja se en kraftsamling. Jag hoppas att hon kan komma till tals med de personer från hennes parti som sitter i de olika utredningarna, så att de förstår allvaret i det hon själv säger.

Fru talman! Birgitta Dahl har inte haft mycket tid att svara på mina frågor. Hon har fått så många frågor i debatten att bemöta. Till att börja med vill jag säga att Birgitta Dahl kan vara helt säker på att få centerns stöd i riksdagen när hon lägger fram förslag i enlighet med vad hon sagt om en avveckling av kärnkraften, att i stället för en ökad satsning på fossila bränslen gå in för förnybara energikällor och hushållning. Det vet hon. Detta är frågor som vi länge drivit, och vi skulle med glädje ta emot sådana förslag om de kom i propositioner till riksdagen. Tyvärr har förslagen dröjt hittills. Det finns egentligen ingen anledning till det. Majoriteten i riksdagen är massiv för förslagen. Det är alltså på regeringen det kommer an. Jag har inte kunnat få svar på mina frågor, som sagt. Jag hoppas ändå att Birgitta Dahl vill fundera över om det inte är en ganska god idé att i stället för att vända sig till de aktörer som vill ha kärnkraft och fossila bränslen vända sig till dem som har kompetens och vilja på området för alternativ energi, och att tillsätta den sortens grupper där de faktiskt får arbeta självständigt utan att den massiva propagandaapparaten sätts in. Vidare har jag förstått att Birgitta Dahl ändå håller med om att Vattenfalls finansieringsmöjligheter är bättre, eftersom man där kan använda vinster från vattenkraften. Alltså måste man se till att kommuner och andra aktörer än de stora kraftföretagen som vill satsa på förnybar energi och hushållning får åtminstone likvärdiga finansieringsmöjligheter. Egentligen vore det rimligt att rent av ge dem bättre finansieringsmöjligheter, eftersom detta dock är framtidens satsningar. Vad gäller kraftvärme i kommunerna är det oförklarligt att regeringen skär ner Vattenfalls egna önskemål. Det har ju alltid varit så att kraftindustrin i hög grad har motarbetat kraftvärmen. När man nu vill satsa på den, blir det nedskärningar — det är märkligt! Till sist: Jag hoppas att ett energihushållningsmål kan komma att uppställas. Det är viktigt för att samla svenska folkets alla aktörer och möjliga aktörer på energiområdet, så att vi verkligen kan göra allvar av det beslut som riksdagen har fattat.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat statsrådet Gradin följande: 1. På vilket sätt kommer EG-anpassningen att påverka den svenska kärnkraftsavvecklingen? 2. Kommer det vara möjligt för Sverige att ha lagar som förbjuder import och export av kärnkraftsteknologi? Kan Sverige tvingas ta emot utländskt radioaktivt avfall? Kan Sverige tvingas tillåta köp av kärnkraftel från EG-länder? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Det kan först konstateras att EG:s vitbok om den inre marknaden inte nämner energifrågorna. Däremot är det riktigt att energisektorns betydelse för förverkligandet av den inre marknaden successivt fått ökad uppmärksamhet i takt med att vitboksarbetet fortskridit. Kommissionen publicerade år 1988 en särskild rapport om en inre marknad på energiområdet. Rapporten är väsentligen en inventering av de hinder som för närvarande finns för en fri cirkulation av energi i EG. De innehåller inga förslag utan är avsedd som en grund för fortsatt arbete. Kommissionen har i sitt arbetsprogram för år 1989, vilket presenterades vid energirådsmötet i november 1988, angivit att man under detta år avser att lägga fram ett antal rapporter rörande olika aspekter av den inre energimarknaden. Som ett första steg avser kommissionen att presentera ett förslag rörande pristransparens för gas och el. Det är vidare viktigt att ha i minnet att energisektorn på grund av kraftigt divergerande medlemslandsintressen är ett av de områden där EG haft svårast att ena sig om en gemensam politik. Rådet antog visserligen år 1986 en deklaration om energipolitiska mål för år 1995, men dessa är endast rekommendationer och beslutskompetensen ligger i allt väsentligt kvar på nationell nivå. Vad beträffar kärnkraftssamarbete mellan EG-länderna, regleras detta i ett särskilt fördrag om Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom, vilket tillkom samtidigt med Rom-fördraget. Varken Euratom-fördraget eller någon annan EG-lagstiftning innehåller dock några krav på EG:s medlemsländer att ha nationella kärnkraftsprogram. De enskilda länderna är fria att avgöra vilka energislag de vill utnyttja i sin energiförsörjning. Fem av EG:s tolv medlemsländer, Danmark, Irland, Luxemburg, Portugal och Grekland, har valt att avstå från kärnkraft. Italien beslöt år 1988 efter en folkomröstning att införa ett femårigt moratorium för kärnkraft. Vidare har Spanien i praktiken infört ett stopp för byggande av fler reaktorer. Jag vill även påminna om att i andra EG-länder, som för närvarande har kärnkraft, finns det oppositionspartier som avser att driva frågan om en snabbavveckling om man kommer i regeringsställning. Några nya beslut som skulle tvinga de länder som inte har kärnkraftsprogram att införa sådana förutses inte inom EG. Det finns med andra ord ingen anledning att befara att det svenska beslutet om en avveckling av kärnkraften kommer att påverkas av ett närmare samarbete med EG. Vad beträffar frågan om Sveriges möjligheter att förbjuda import och export av kärnkraftsteknologi kan det konstateras att energifrågorna hittills aldrig diskuterats i det EFTA-EG-samarbete som nu pågått under åtskilliga år. Energifrågorna nämns inte i deklarationen från EFTA:s statsministermöte i Oslo den 14-15 mars. Från EG:s sida har heller inte visats intresse för att föra in energifrågorna i EFTA-EG-samarbetet. Regeringens politik vad gäller import och export av kärnkraftsteknologi ligger fast och kommer inte att påverkas av vårt samarbete med EG. Svaret på frågan om risken för att Sverige kan tvingas förvara andra länders kärnavfall är ett entydigt nej. Inom EG kan inga krav ställas på något medlemsland att ta emot avfall från något annat medlemsland. Euratomfördragets definition av nukleärt material, vilket enligt avtalet skall åtnjuta fri cirkulation inom EG, omfattar inte avfall. Det torde vara uteslutet att Sverige i en förhandling skulle kunna ställas inför krav som går längre än de som EG ställer på sina egna medlemmar. Frågan om en eventuell import av kärnkraftsproducerad el från EG-länder är av rent hypotetiskt slag. I det framtida svenska energisystemet räknar jag med att eltillförseln skall klaras genom egen elgenereringskapacitet och genom Nordel-samarbetet. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Sveriges närmare samarbete med EG inte kommer utgöra ett hot mot arbetet med omställningen av det svenska energisystemet.

Fru talman! Eftersom jag inte deltog i den förra debatten och Birgitta Dahl efterlyste besked om partiernas ståndpunkter vad gäller kärnkraftsavvecklingen vill jag börja med att tala om, att vi naturligtvis stödjer all avveckling av all kärnkraft så fort som möjligt, satsning på alternativ och på förnyelsebara energikällor och en minskning av användningen av de fossila bränslena. Jag vill inte att det skall råda något tvivel om det. Vi tycker ju att Birgitta Dahl skall ha mera bråttom än vad hon har. Jag är glad över att ha fått det här svaret på interpellationen. Jag måste säga att jag mycket uppskattar Birgitta Dahls utförliga interpellationssvar — det är inte alla ministrar som gör sig den mödan! Särskilt uppskattar jag detta i just denna fråga. Vi har ju flera gånger diskuterat här i kammaren vilket elände det är när man vill få information i EG-frågan, och likadant har det varit i denna fråga. Jag har hållit på sedan årsskiftet, tror jag, med att på olika sätt, bl.a. genom utredningstjänsten, få fram information, men det har varit stört omöjligt, vilket jag beklagar. Som Birgitta Dahl vet är EG-frågan inte alls en fråga där hon har vpk:s stöd. Vi tycker tvärtom — vi vill inte ha denna harmonisering. Därför gäller det nu för oss och för de andra partier som har samma inställning att försöka rota fram så mycket som möjligt om konsekvenserna. Därför vill jag fortsätta och fråga vidare, utifrån interpellationssvaret. Först och främst tycker jag det är märkligt att EG:s vitbok och EG-EFTA diskussionerna inte har tagit upp energifrågan. Jag undrar: Vad har Birgitta Dahl för uppfattning om varför energifrågan över huvud taget inte är med, när den är så stor och så central? Vad vitboken nämner är att det skall finnas en gemensam nukleär marknad, och det är ju illa nog. I interpellationssvaret står det också om en publikation som kommissionen presenterade 1988 om en inre marknad på energiområdet. Rapporten är väsentligen en inventering av hinder, står det. Jag har alltså inte fått tillgång till den rapporten, så jag undrar: Vad är det då för handelshinder man ser? Sedan är det fråga om Euratom. Att enskilda länder är fria att avgöra vilka energislag de vill utnyttja för sin energiförsörjning tror jag är en sanning med modifikation. Jag vet inte om Birgitta Dahl kommer att instämma med mig om det. Jag har alldeles nyligen läst en artikel i Der Spiegel om att Västtyskland, som har en lag som säger att man i första hand skall använda inhemskt kol för sin energiförsörjning, har fått propåer från EG om att den lagen inte skall få vara kvar, eftersom den anses utgöra ett handelshinder. Den är då ett hinder för Frankrike att exportera sin kärnkraftsel. Om statliga subventioner för att man väljer en viss typ av energiförsörjning betraktas som handelshinder, kommer det kanske i en förlängning att påverka Danmarks ställning. Vi har i vår tur samarbete med Danmark genom Nord-el. Även om man säger nej till kärnkraft i ett land, kanske man blir tvungen att stå öppen för att ta emot kärnkraftsel, eftersom statliga subventioner för att man skall kunna satsa på det energislag man själv vill ha kan ses som handelshinder. Den frågan är viktig. Jag skulle vilja ha den Prot. 1988/89:92 ytterligare belyst och utredd. 7 april 1989 Euratom-fördragets definition av nukleärt material — detta material skall enligt avtalet åtnjuta fri cirkulation inom EG — omfattar inte avfall. Detta tryckte Birgitta Dahl mycket hårt på. Denna fråga är dock inte så enkel. Vad är egentligen kärnämne och vad är avfall? Enligt vad jag har förstått av de definitioner som finns både inom Euratom och eventuellt också i vår egen lagstiftning är avfall inte avfall förrän man har stoppat ned det i jorden. Då har man hunnit göra ganska mycket med det. Man har hunnit utvinna en hel del av avfallet. Därför är frågan om fri cirkulation inom EG för nukleärt material en mycket intressant fråga, som väcker stor oro. Jag skulle vilja ha dessa frågor belysta. Det handlar om varje lands möjlighet att fritt välja energislag. Det är möjligt att man väljer att inte ha egna kärnkraftverk. Men kommer det att bli möjligt att säga nej? Eller kommer inhemska satsningar i form av statliga subventioner att betraktas som handelshinder? Då är ju, som jag ser det, valfriheten uttömd. En annan fråga som vi måste reda ut är vad som egentligen är kärnämne och vad som är avfall.

Fru talman! Jag kommer att fortsätta att ta upp detta med skatterna. Det pågår ett intensivt arbete inom departement och verk för att snabbt kunna anpassa oss till EG:s inre marknad 1992. För att det skall kunna bli möjligt fordras många ändringar i skattesystem och andra delar av vårt ekonomiska system, så att vi blir, som det kallas, EG-konforma. Därför har man tillsatt en mängd skatteutredningar som har till syfte att förenkla vårt skattesystem och motverka skatteflykt, medverka till att förstärka den ekonomiska tillväxten, förbättra exportföretagens konkurrensmöjligheter, bidra till att stärka statens finanser och dessutom underlätta EG-anpassningen. Vad kommer då dessa utredningar fram till? Jo, det är som jag tidigare har sagt, de kommer fram till att man skall ha moms på energi och till att punktskatterna på energi skall sänkas. Det leder enligt utredningar till att användningen av olja, kol, gas och elkraft kommer att öka. Ökad användning av elkraft innebär politiska problem i ett land där man har sagt att man skall minska utsläppen av koldioxid och kväveoxider. Om man nu tar riksdagsbeslut på allvar — och det hoppas jag verkligen att man gör — är det omöjligt att producera elkraft i ökad takt med hjälp av fossila bränslen. Det strider mot riksdagens beslut. För att öka produktionen av elkraft fordras ändå andra fossila energikällor. De utvecklingsinsatser som har gjorts och som görs inom området för inhemska förnybara energier kan i varje fall inte för tillfället bidra speciellt starkt till produktionen av elkraft. Det är beklagligt att man i många år har försuttit chansen. Hushållningsarbetet har inte bedrivits på det sätt man skulle ha önskat. Det har tvärtom stannat upp. Då återstår egentligen kärnkraften, som vi enligt beslut skall avveckla. Det är ganska uppenbart att arbetet med anpassning till EG, som det bedrivs för tillfället, leder till att vi riskerar att inte kunna avveckla kärnkraften, såsom vi har fattat beslut om. Om regeringen hade menat detta, skulle man inte utreda 23 förslag om moms på energi, sänkta punktskatter och bibehållen storförbrukarsubvention, som gynnar elintensiv industri. Då borde man ha lagt fram förslag om skatt på energiråvaror, för att på allt sätt gynna den energieffektivitet som man har pratat om tidigare och inhemska förnybara energier. Det är ganska uppenbart att EG-anpassningsarbetet spelar en stor roll i svensk energipolitik. Hur tänker regeringen effektivt motverka de negativa verkningar på energianvändningen som den nuvarande EG-politiken synes leda till? Hur skall man kunna motverka kärnkraften ordentligt, om man så småningom kommer med den typ av förslag som nu utreds? I tidigare debatter i dag har vi förstått vad Birgitta Dahl verkligen vill i dessa frågor, och det respekterar jag. Jag hoppas också att hon har förstått att hon kan få allt stöd i riksdagen för en helt annan kärnkraftspolitik än den som andra önskar. Nu gäller det också att vi inte låser oss i ett skattetänkande som ser ut att gynna kärnkraften. Därför vill jag än en gång säga att jag ser det nuvarande arbetet med EG-anpassningen som ett hot mot våra möjligheter att föra en bra energipolitik och verkligen avveckla kärnkraften. Jag hoppas att Birgitta Dahl har den personliga förmågan och även förmåga av annat slag, så att hon kan vända denna utveckling. Hon skall veta, än en gång, att det finns ett brett stöd i Sveriges riksdag för en helt annan politik. Vi måste komma bort från kärnkraften. Men då måste man också arbeta med de skattepolitiska medlen så att en avveckling gynnas. Här finns alltså en uppenbar fara i det anpassningsarbete som pågår. Vi känner djup oro från miljöpartiets sida över vad starka krafter i samhället driver denna utveckling till. Det vore fruktansvärt. Tack för ordet.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt, som Birgitta Dahl säger, att en EG-anpassning kanske inte innebär ett formellt hot mot den kärnkraftsavveckling som Sverige har beslutat — inte med nuvarande i regler i varje fall. Men regler kan ändras, och ju mer vi blir integrerade desto större press kan vi komma att utsättas för från de ledande, stora nationerna i EG. Men om det inte finns ett formellt hot, finns det i varje fall, som Carl Frick har betonat här, ett reellt hot, genom den skatteharmonisering där det första steget med en moms på energi kommer att leda till en ökad användning av fossila bränslen och ett slag mot de inhemska och förnybara energikällorna. Det kommer att innebära ett slag mot fjärrvärmen, såsom det uppfattas av värmeverksföreningen. Det andra steget, när man sedan ytterligare anpassar momsen ned till de inom EG populära nivåerna på 812 96, verkar naturligtvis kraftigare i samma riktning. Birgitta Dahl säger att regeringens politik när det gäller export och import ligger fast. Det tycker vi inom miljöpartiet inte är särskilt lyckligt. Vi tycker att regeringens politik när det gäller export och import, kanske framför allt export, är olycklig. Vi vill ha ett förbud mot export av all kärnteknisk utrustning från Sverige. Vi tycker att det vore logiskt om regeringen intog samma ståndpunkt. Statsministern har ju vid ett tillfälle uttalat att kärnkraften icke hör hemma i ett civiliserat samhälle, om jag kommer ihåg ordalydelsen rätt. Jag hoppas att energiministern medger att det ligger en Prot. 1988/89:92 stor motsägelse i att Sverige för egen räkning beslutar att avveckla denna 7 april 1989 ociviliserade teknik och samtidigt tillåter export av samma teknik till andra länder, kanske t.o.m. u-länder, som säkerligen kommer att ha mycket svårt att hantera den på ett säkert sätt. Dessutom försäkrar energiministern att EG-harmoniseringen inte förändrar Sveriges beslut. Kan energiministern försäkra att vi inte genom denna harmonisering får våra händer bundna, så att det blir omöjligt att förbjuda export av kärnteknisk materiel i fortsättningen? Det är också en fråga om den cirkulation av nukleärt material som omtalas. Det sägs alltså att avfall är undantaget. Gudrun Schyman efterfrågade definitionen och den kan man verkligen undra över. Vi vet ju att det förekommer en betydande cirkulation av det som av gemene man kallas för avfall, som innebär att avfall skickas från Tyskland och eldas upp i Studsvik. Sedan förs vissa restprodukter till Ranstad medan andra förs till ASEA ATOM. Cirkulationen med s.k. lågaktivt avfall är i full gång. Dess värre har det tyska företaget — som visat sig vara ett utomordentligt dåligt företag ur etisk synpunkt — Transnuclear medverkat i denna hantering. Denna cirkulation borde snabbt brytas. Vi inom miljöpartiet vill över huvud taget inte acceptera en fri cirkulation av nukleärt material där vår land är involverat. Kan möjligtvis energiministern försäkra att denna cirkulation för vår del bringas att upphöra? Jag syftar då inte bara på avfall utan över huvud taget på nukleärt material.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag anser att Gudrun Schymans interpellation är i högsta grad berättigad. Många av de frågor som Gudrun Schyman tar upp där är sådana som vi hade anledning att med ett visst bekymmer syssla med långt innan den nuvarande EG-diskussionen uppstod, eftersom det faktiskt förekommer en handel och kontakter på annat sätt. Detta måste regleras på ett ur svensk synpunkt säkert sätt. Jag vill göra en principiell deklaration när det gäller EG-frågan och för säkerhets skull påminna att vi ju inte diskuterar medlemskap utan samarbete mellan EFTA och EG i former som är förenliga med vår säkerhetsoch neutralitetspolitik samt våra intressen i övrigt. Samtidigt vill jag säga att jag som gammal motståndare till medlemskap i EG anser att nära samarbete i det Europa — nord, syd, öst och väst — som nu för första gången i historisk tid håller på att växa fram är utomordentligt viktigt och glädjande. Det är oerhört positivt och viktigt att Sverige blir delaktigt i den utveckling vi ser mot ett nytt, öppnare, friare Europa — en speciell europeisk gemenskap med mycket vidare begrepp än EG. Detta innebär inte i något avseende att vår nationella integritet kan eller får kränkas. När det gäller de speciella områden som Gudrun Schyman tog upp, kan jag försäkra att vi, såsom jag beskrev i mitt interpellationssvar, kommer att vidmakthålla integriteten. Varför är man så rädd för att mera konkret ta upp energifrågorna vid de samtal som äger rum? Min bedömning av orsaken, som baseras på erfarenhet av rätt mycket internationellt arbete, är att uppfattningarna är så olika. Det går inte att komma överens. Tendensen inom EG är faktiskt den att 75 kärnkraften skall bort. Utöver de länder som jag tidigare nämnde har också Holland börjat att ompröva sina program. Det är inte i några oviktiga länder som det största oppositionspartiet — som råkar vara våra systerpartier — har kärnkraftsavvecklingsprogram. Som exempel kan nämnas Storbritannien och Västtyskland. I den speciella miljögrupp, som jag leder inom socialistinternationalen har vi enats om ett program för miljön, vilket innebär att vi skall avstå från kärnkraft. Jag tror inte att vårt franska broderparti kommer att instämma, men de övriga kommer att göra det. Detta är ett mycket stort framsteg. Det material som Gudrun Schyman efterlyste är inte hemligt. Jag är förvånad över att riksdagens upplysningstjänst inte har kunnat lämna ut den rapport som jag nämnde i mitt interpellationssvar. Jag kan försäkra att den är tillgänglig och går att få, om Gudrun Schyman vänder sig till mitt departement. Om cirka en månad kommer miljöoch energidepartementet att lämna en allmän rapport om samarbetet med EG när det gäller miljön. Den blir självfallet tillgänglig också för allmänheten och för riksdagens ledamöter. Vad som skall betraktas som kärnämne, kärnteknik och avfall är en viktig fråga. Det finns inte någon som helst risk för att Sverige ändrar sina definitioner eller anpassar dem till andra länders. Vi stiftar våra lagar på detta område själva. Just nu pågår en översyn av lagstiftningen i syfte att ytterligare skärpa reglerna. Som jag nyss sade, är detta inte problemfritt och det kräver därför ständig uppmärksamhet. De speciella problem inom EG när det gäller handel, utnyttjande eller subventioner i samband med användningen av olika energikällor såsom kol i Västtyskland, tror jag har att göra med att man ger subventioner av helt andra skäl, t.ex. sysselsättningsskäl. Egnetligen är det inte ekonomiskt motiverat, men man måste lösa sysselsättningsproblemen i vissa mycket utsatta regioner. Jag tror att de problem som Gudrun Schyman tog upp är interna inom EG. Slutligen har vi alltid — om ingenting annat hjälper — möjlighet att utnyttja den paragraf i Romfördraget som säger att varje land har rätt att fastställa de regler som bedöms som nödvändiga med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet, vilket vi naturligtvis kommer att utnyttja också på det här området. Av detta skäl är jag inte orolig för konsekvenserna av ett samarbete.

Fru talman! Min avsikt var inte att få till stånd en principiell EG-debatt på det här svepande sättet. Nu inbjuder emellertid Birgitta Dahl själv till en sådan genom att tala om hur förträffligt det är med ett nära samarbete. Jag delar inte alls den uppfattningen. Jag tror inte på regeringens försäkringar om att man kan integrera och harmonisera när det gäller vissa delar och hålla andra delar utanför, vilket utgör grunden för att vi säger nej till detta. Vi anser att i förlängningen hotas vår neutralitet, eftersom det bedrivs ett säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt samarbete inom EG — ett samarbete Prot. 1988/89:92 som vi inte kommer att kunna hålla oss utanför. Den materiella basen för vår 7 april 1989 neutralitetspolitik ligger ju i handelspolitiken och i den ekonomiska politiken. Det går inte att separera de olika politiska sfärerna från varandra. Det är min huvudinställning, men jag vet att vi har olika meningar i det här fallet. Det är bra att det finns socialdemokratiska partier som driver kärnkraftsavvecklingsfrågorna i Västtyskland och Storbritannien. Det land som oroar mig är naturligtvis Frankrike. Där har varken Birgitta Dahl eller jag några partikamrater som är särskilt bra på det här, skulle jag vilja påstå. Utifrån det faktum att Frankrike, såvitt jag förstår, har en så stor överkapacitet är det också mycket oroande att man, enligt uppgift, har 54 reaktorer i drift och 9 under byggnad. Frankrike producerar mängder av kärnkraftsel. Det är inte oviktigt i detta sammanhang att Frankrike är en nation som ivrigt förespråkar kärnvapen. Kopplingen mellan den civila och den militära kärnkraften existerar ju fortfarande, även om man inte talar så mycket om den i dag. Där intar Frankrikte en särställning. Jag tror också att dessa statliga subventioner ges av olika skäl. Det kan vara arbetsmarknadspolitiska skäl och naturligtvis även andra skäl. Om den typen av statliga subventioner kommer att betraktas som handelshinder, blir det, vad jag förstår, ett fritt flöde av den franska kärnkraftselen. Jag vet inte i vilken mån man som medlem i EG har möjlighet att säga nej till detta. Nu vet jag att vi inte skall bli medlemmar. Men Danmark är ju medlem i EG, och vad har Danmark då för möjligheter att undvika en billig fransk kärnkraftsel. Om Danmark inte har sådana möjligheter, vilka möjligheter har vi då i vårt samarbete? Vi kan inte veta varifrån elen inom Nordel kommer. Då är vi kanske plötsligt en del av hela den här soppan, som vi vill hålla oss ifrån. Den problematiken existerar ju. Jag skulle återigen vilja fråga hur Birgitta Dahl ser på den saken. Detta är allvarliga framtidsperspektiv.